Herr talman! I debatten har frågor tagits upp som direkt berör mitt ansvarsområde, och jag tycker därför det är lämpligt att utnyttja den här tidpunkten för att något kommentera vad som sagts. Jag måste säga att när jag hörde Carl Lidboms första inlägg blev jag en aning förvånad. Det gav intryck av att regeringen på något sätt skulle vilja dölja de kortoch långsiktiga problemen med oljan, både beträffande den svenska försörjningen och beträffande den internationella utvecklingen. Jag antar att de synpunkterna från Carl Lidboms sida kom till i någon sorts polemisk yra, för han kan ju ändå inte på fullt allvar mena att det förhåller sig så. Hela energipropositionen är ju baserad på en genomgång av den oroväckande utvecklingen av den internationella oljesituationen. Och alla de förslag som läggs fram i propositionen har som övergripande mål att minska Sveriges oljeberoende och dessutom söka trygga den oljetillförsel vi ändå behöver. 217 att trygga tillgången på olja Målet är bl.a. att minska vår totala import av olja framåt 1990 med ca en tredjedel, vilket internationellt sett är en utomordentligt hög ambitionsnivå. För att klara den långsiktiga försörjningen krävs en övergång till andra energikällor. Men jag skall inte gå in i den debatten här i dag. För att klara den kortsiktiga försörjningen och över huvud taget få den olja vi behöver krävs en aktiv oljepolitik. Sådana förslag har också presenterats i energipropositionen och dessutom till min glädje vunnit bifall just från socialdemokratiskt håll. Nils Åsling framförde liknande synpunkter, nämligen att regeringen har negligerat oljeproblemet. För att komma från en företrädare för centerpartiet förefaller detta vara en något riskabel argumentation. Dels företräder centerpartiet en energipolitik, som skulle öka vårt oljeberoende under det närmaste decenniet, dels förhåller det sig faktiskt så, att under den tid då Nils Åsling var chef för industridepartementet ökade det svenska spotmarknadsberoendet mycket kraftigt. Det är detta spotmarknadsberoende som regeringen nu gör sitt yttersta för att vi skall komma ifrån. I energipropositionen, och det har också berörts här i debatten, har det anvisats vilka vägar som man bör gå. Dit hör förhandlingar med oljebolagen. Förhandlingarna har också lett till preliminära avtal som syftar till att stärka råoljeförsörjningen. Det är ju där som de svenska problemen egentligen finns, och det är där vi måste finna lösningar. Då måste vi samverka såväl med de stora internationella bolagen som med de svenska nationella bolagen. Jag är glad att kunna säga att jag tror att en sådan samverkan är möjlig. Spotmarknadsberoendet uppstod då de låga priserna på spotmarknaden tycktes vara en ekonomisk fördel för landet. Jag kan inte erinra mig att man då vare sig från centerpartiets eller socialdemokraternas sida ondgjorde sig över att vi köpte olja till låga priser. Nu har vi kommit in i en situation där riskerna med spotmarknaden tydligt illustreras, risker som vi mycket utförligt redovisar i propositionen. Om vi skall kunna komma ifrån spotmarknadsberoendet på längre sikt — och härom råder det säkert enighet — krävs en strukturomvandling av den svenska oljebranschen. Detta har också framhållits i propositionen. Jag är återigen glad att kunna säga att regeringen och socialdemokraterna här har en samsyn på hur dessa förändringar skall gå till. Hit hör bl.a. Svenska Petroleum AB:s aktiverade roll som har åstadkommits under den här regeringens tid och som bl.a. innebär att vi nu kan utnyttja Svenska Petroleum AB som ett instrument för att trygga råoljeanskaffningen i det nuvarande prekära läget. Dit hör också de långsiktiga avtalen. Nils Åsling berörde Volvoavtalet. Jag instämmer i hans beklagande av att Norgeavtalet inte blev av. Det hade naturligtvis varit bra om man, när det verkligen var aktuellt, hade fått ett mycket aktivt stöd från olika håll för att möjliggöra ett genomförande. Nu gick det inte beroende på att Volvo i slutomgången sade nej. Regeringen tog omedelbart därefter upp diskussioner med den norska regeringen för att finna andra projekt som skulle kunna leda till ett samlat industrioch energipolitiskt samarbete mellan Norge och Nils Åsling frågade vad den norske energiministern kan ha menat när han häromdagen sade att Norge skulle kunna bidra till att hjälpa Sverige. Jag vet att han avsåg att i den mån som IEA kommer att tilldela Sverige olja kommer också Norge att göra det. Detta är naturligtvis värdefullt. Men vad som är mer värdefullt på sikt, och det är det regeringen strävar efter, är att uppnå långsiktiga oljeavtal med Norge liksom med andra länder, så att vi får en tryggad försörjning. Sedan berördes prisfrågan. Den har ju varit i fokus under debatten. Naturligtvis togs den här frågan upp vid det energiministermöte som ägde rum i Paris nyligen och till vilket Carl Lidbom hänvisade. Den svenska situationen är ju inte på något sätt unik. Alla industriländer har detta problem: Hur skall man kunna se till att man får olja utan att samtidigt få en inflatorisk utveckling? Det är ju detta kombinerade energioch ekonomiskpolitiska problem som måste stå i förgrunden för diskussionen. Man kan inte som Birgitta Hambraeus hänvisa till att det ju alltid finns oljor att köpa. Naturligtvis finns det alltid oljor att köpa, men vad har det för intresse om de kostar 40 dollar fatet? Då har ju ingen nation möjlighet att komma in på denna marknad. Då kan vi inte lösa våra försörjningsproblem. Det är avvägningen mellan de priser som uppstår och de nationella ekonomiernas problem som måste göras. Detta redovisades av en lång rad länder, framför allt av de små länderna, vid IEA:s ministermöte. Men också USA, jätten Gluff-Gluff när det gäller oljekonsumtion, har ju likartade problem. Det är beklagligt att man inte har kommit längre när det gäller att angripa dem, då det har betydelse för hela vår oljeförsörjning. Eftersom Carl Lidbom efterlyste synpunkter på detta från min sida, måste jag säga att vi möttes av förståelse från praktiskt taget alla IEA-länder beträffande Sveriges utsatta situation. Det är klart att det också hänger samman med att många av de små länderna har likartade problem, även om problemen inte är precis som de svenska, beroende på Sveriges extremt stora beroende av just lätt eldningsolja. De problem som vi här diskuterar har till sist att göra med den långsiktiga utvecklingen, det kan vi inte komma ifrån. Riksdagen får ju tillfälle att diskutera den saken vid behandlingen av energipolitiken. De långsiktiga problemen när det gäller att trygga vårt lands energiförsörjning och finna alternativa energikällor i stället för olja är en sak, men samtidigt måste vi naturligtvis göra en avvägning mellan priser på en internationell marknad och de priser som vi kan acceptera i Sverige. På lång sikt, och även på medellång sikt, är det helt klart att Sverige icke kan ställa sig utanför den internationella prisutvecklingen. Detta har också mycket klart angivits i propositionen. Jag är övertygad om att det är en ståndpunkt som kommer att få stöd av riksdagen. Då gäller frågan i vilken takt vi skall ta dessa prisökningar. Regeringen har under den gångna vintern höjt priserna tre fyra gånger. Man kan säga att de skulle ha höjts kraftigare, och jag kan inte frigöra mig från intrycket att det ändå måste vara detta som Nils Åsling efterlyser: vi skulle ha höjt priserna snabbare under den gångna vintern för att bättre klara vår försörjning. Man kan argumentera på det sättet, men jag är inte övertygad om att trygga tillgången på olja att den samlade bilden för svensk ekonomi skulle ha blivit bättre med en sådan politik. Birgitta Hambraeus frågade om regeringen kan garantera att det icke blir någon oljebrist nästa vinter. Självfallet kan ingen regering lämna sådana garantier i en värld där oljan är en knapp och dyrbar tillgång och där alla oljeimporterande länder har problem, men jag är helt övertygad om att om man skulle föra en politik som ökar vårt oljeberoende — och det är ju den politiken som Birgitta Hambraeus närmast företräder — skulle våra problem bli ännu större.

Herr talman! Jag vet inte vad man hinner med under ett kort genmäle, men jag har ju också anmält mig för ett nytt anförande. Herr Tham tar upp oljeberoendet och säger att han är förvånad över att vi kritiserar folkpartiregeringen för att den inte har tagit oljeförsörjningen och Sveriges beroende av olja tillräckligt mycket på allvar. Det var inte riktigt det min kritik gällde. Jag vill inte bestrida att herr Tham i tusen sammanhang på ett mycket förtjänstfullt och kraftfullt sätt har betonat att oljeberoendet är vårt största energiproblem över huvud taget. Där har vi en total samsyn, och det vet herr Tham. Men här gäller det ju hur vi skall klara oljeförsörjningen i höst och i vinter och vilka återverkningar de nyligen inträffade internationella händelserna — revolutionen i Iran och en del annat — har på vårt oljeförsörjningsläge. Vad vi har kritiserat regeringen för i det stycket är att regeringen har bagatelliserat — i varje fall gäller det de debatter jag har haft med handelsminister Cars — betydelsen av skärpningen av läget i Mellersta Östern och revolutionen i Iran. Ni har uppenbarligen hoppats att det skulle reda upp sig bättre än det har gjort, och ni har så att säga valt politiken att vänta och se. Det är det som vi i olika sammanhang har kritiserat. Naturligtvis är det inte sant att oppositionen genom sin tystnad i själva verket mer eller mindre har gett sitt bifall till vad regeringen har gjort, därför att vi inte skulle ha vågat föreslå prishöjningar och sådant. Vi menar att regeringen har varit för passiv, och det har ni fått höra här i dag av den ena av oss efter den andra. Nils G. Åsling talade om en otrolig handlingsförlamning. Det stämmer i och för sig rätt väl med min kritik. Man kan konstatera att det lilla som ni har gjort borde ni ha gjort långt tidigare och inte bara ha hoppats på att problemet skulle lösa sig självt. Dessutom kan ni inte säga att vi skulle ha accepterat era prishöjningar som just de idealiska. Tvärtom har jag sagt att jag inte vet om den prishöjning som ni har beslutat om är tillräcklig annat än i kombination med andra åtgärder, t.ex. ett clearingsystem. Som isolerad åtgärd tror jag inte att den räcker för en återuppbyggnad av lagren. När herr Tham ändå var uppe och klarade ut vad som hör till hans fögderi kunde han också ha ägnat en tanke åt Olle Aulin. Jag vet inte om herr Tham var här och lyssnade på honom. Olle Aulin var inne på kärnkraftssituationen i Harrisburg och det förvärrade läget till följd av ovissheten om kärnkraftens framtid. Trots att han hade en interpellationsdebatt med handelsminister Cars kritiserade han uteslutande oss. Vi fick intrycket att det här finns en grundläggande skillnad. Folkpartiet håller under alla förhållanden fast vid energipropositionen med dess förslag om 12 reaktorer, oavsett vad kommande utredningar ger vid handen, medan socialdemokratin däremot, som herr Aulin uttryckte det, skulle ha gjort en kovändning och skjutit kärnkraftsfrågan på framtiden. Det är möjligt att herr Aulin har läst Le Monde och därvid fått vissa informationer som har lett fram till detta. I Le Monde har ju Ola Ullsten i en intervju bl.a. sagt att det i praktiken är omöjligt att avstå från kärnkraften. ”Cela nous coöterait les yeux de la téte”, skriver Le Monde. Alltså: det skulle vara som att riva ut ögonen på oss, det skulle invalidisera landet. Jag vet inte om herr Ullsten har uttryckt sig så drastiskt, men jag har inte uppfattat att det i sak finns någon skillnad mellan regeringen och oss när det gäller folkomröstningen och den öppna attityd till kärnkraften som vi vill skall finnas vid en folkomröstning. Men det kanske herr Tham kan bekräfta.
Herr talman! Till Carl Tham skulle jag vilja säga att det väsentliga är det faktum att Sverige länge har haft lägre oljepriser än jämförbara konsumentländer. Det är inte fråga om att försämra konkurrenskraften genom att höja priserna så , att de blir högre än andra konsumentländers. Vi har under en lång tid haft ett lägre oljepris, och detta kan inte vara riktigt, om man samtidigt vill försöka få oss att undvika oljan. Det finns mycket som talar för att hushållningen kan bli bättre och minska behovet av energitillförsel, om vi investerar i effektivare system, vilket också energikommissionen lärt oss. Möjligheterna är inte uttömda. Vi skulle kunna hushålla mycket mer, men då måste vi i en blandekonomi få någon signal från priset. Det är ju där som företagen får sin signal när det gäller investeringar. Vidare lär det finnas företagsekonomiskt lönsamma investeringar i industrin beträffande hushållning med olja. Men med tanke på det svåra finansieringsläge som de flesta industrier befinner sig i är det ännu mera angeläget med investeringar i det fögderi som de ägnar sig åt. Därför gör de inte prioriteringar av det här slaget. Här gäller det då för regeringen att se till att det aldrig någonsin fattas pengar för att finansiera system inom industrin, inom hushållen och på andra håll som gör att vårt oljeberoende kan minskas. Jag vet att det finns system inom t.ex. industriverket för att bl.a. ge industrin den här sortens finansieringsmöjligheter. Men då är det mycket väsentligt att se till att det hela påskyndas, att det finns personer som kan ta ställning till de idéer som kommer fram och att pengar kan betalas ut så fort som möjligt, så att man inte på något sätt bromsar investeringar som kan minska oljeberoendet. Regeringens uppgift är att hela tiden balansera. Det får inte bli chockhöjningar som skadar näringslivet eller gör det svårt för hushållen. Men det måste ges en klar prisinformation, som gör att man inser att man skall göra sig oberoende av oljan. Samtidigt måste det finns möjligheter att finansiera de investeringar som gör det möjligt för oss att klara oss utan olja. Det är uppenbart att det har brustit på det här området, om nu inte näringslivet eller hushållen har anpassat sig. Blir det brist på olja i höst och i vinter? Då det finns olja att köpa och då regeringen har hindrat oss att betala det pris som krävs, är det regeringens fel, om det blir brist på olja.
Herr talman! Jag vet inte vad Birgitta Hambraeus har för anspråk på prisinformation, men faktum är att sedan i höstas har priset på lätt eldningsolja stigit med 47,5 96. Man måste vara ganska okänslig om man inte av detta uppfattar att oljan har blivit dyrare. Jag tror också att det har gett en hög grad av information till både hushåll och företag vad gäller den långsiktiga utvecklingen. Det är klart att man, som Carl Lidbom gör, kan säga att vi skulle ha höjt priserna tidigare och kanske något snabbare. Visst kan man argumentera för en sådan linje. Men — återigen — det måste ske i samklang med vad man tror vara totalt bäst för den svenska ekonomin. Det är inte så, Carl Lidbom, att den ökning som sker genom de föreslagna åtgärderna är isolerad. Ökningen förenas — och har också tidigare förenats — med en lång rad åtgärder som syftar till att stärka den svenska råoljeförsörjningen. Dit hör bl.a. de uppdrag vi har gett för att ge Svenska Petroleum möjlighet att öka råoljeanskaffningen till Sverige. Dessutom hör en lång rad andra åtgärder dit, bl.a. de pågående diskussionerna för att stärka den svenska raffineringskapaciteten. Däribland finns också ett inneliggande ärende om en utökning av kapaciteten vid Scanraff. Till detta kommer också avtal, som kan ge en ökad försörjning redan under kommande år, men där är fortfarande läget något oklart. Till sist frågan om kärnkraften. Det är väl kanske rimligare att det får vara regeringen som uttolkar vad vi står för och inte representanter för andra partier i riksdagen. Men det är alldeles riktigt, som Carl Lidbom säger, att vi här inte har någon annan mening än den som framgår av vårt förslag. Vi har där samma synsätt som socialdemokraterna, nämligen att det är klokt att utnyttja de reaktorer som finns i drift eller är under byggnad och därefter stoppa. Vi är självfallet öppna för de informationer och erfarenheter som kan komma ut av det pågående utredningsarbetet rörande Harrisburgolyckan, och om det skulle visa sig ge informationer som tyder på att man väsentligt har underskattat kärnkraftens risker måste det givetvis leda till konsekvenser. Jag tror inte att vi därvidlag har skilda synsätt.

Herr talman! Det blev ett något abrupt slut när jag skulle komma in på frågan om samsyn när det gäller folkomröstning och kärnkraft i framtiden. Jag har behov av att tala om varför jag nämnde detta — att det inte enbart var på grund av Olle Aulins anförande utan också därför att jag anser att statsministern själv har bidragit till vissa missuppfattningar som jag tyckte mig skymta i Olle Aulins anförande. I en intervju den 23 maj 1979 i Le Monde, en intervju av ingen mindre än Le Mondes chefredaktör André Fontaine — tidningen och chefredaktören brukar anses tämligen pålitliga — finns det uttalanden som är ganska kategoriska. Jag avser inte bara det som jag nyss citerade om de enorma konsekvenserna av att avstå från kärnkraft utan också uttalanden av statsministern som något förvånar mig, där han redan nu säger att regeringen och folkpartiet kommer att gå in för att det nuvarande tolvreaktorsprogrammet skall fullföljas. Det är sagt på ett så kategoriskt sätt att jag är litet förvånad över att statsministern kan uttala det innan ens utredningarna som föranletts av olyckan i Harrisburg är färdiga. Hans uttalanden om de katastrofala verkningarna av avveckling av kärnkraft görs också innan ens den kommission är tillsatt som skulle utreda effekterna av avvecklingsalternativet! Jag delar statsministerns tro att det kommer att betyda stora uppoffringar om vi tvingas avstå från kärnkraften, och jag hoppas sannerligen att inte Harrisburgutredningarna skall leda till det resultatet, men det är en annan sak. Men här tycks ha uppstått ett missförstånd — kanske till följd av intervjun i Le Monde — som det var bra att få undanröjt genom energiministerns klara uttalanden. Till sist, återigen frågan om olja, priser och ekonomi. Det är alldeles uppenbart att regeringen har gjort allt den kan för att hålla nere priserna, stå emot de internationella prishöjningarna. Ett tungt vägande motiv för er har varit att det inte skall bli sådana prishöjningar i Sverige — som senare slår igenom på det allmänna index — att de utlöser inflationsspärren i avtalen på arbetsmarknaden, så att de rivs upp och leder till nya förhandingar. Det är ett begripligt motiv i och för sig, även om jag tycker att ni våldsamt har överbetonat dess betydelse — med tråkiga följder för beredskapslagringen av olja osv. Siktet har varit för snävt inställt på den 16 september. Dessutom undrar jag: Tror ni ens själva att ni kommer att lyckas med detta? Kommer inte redan de prishöjningar ni har medgivit att leda till att avtalen kommer att löpa ut och att de förhandlingar som inleds i höst omedelbart kan starta med konflikt om detta passar någondera sidan i arbetsmarknadsförhandlingarna?

Herr talman! Den här debatten har i mycket stor utsträckning stått emellan statsråd och f. d. statsråd; exklusivt skulle man kunna säga nuvarande och f. d. handelsministrar.

I och för sig har naturligtvis varje regering det yttersta ansvaret under den tid den verkar jag vill inte på något sätt frita regeringen från det — men jag kan ändå inte låta bli att förvåna mig litet över Carl Lidboms engagemang och framför allt hans beklagande av bristen på insyn i vad som händer och sker, avsaknaden av aktuellt material, utredningskansli etc. Det är klart att detta känns besvärande efter det att hans parti har innehaft regeringsmakten i vårt land så länge, att trygga tillgången på olja men det är någonting som oppositionen alltid fått leva med — och det får väl Carl Lidbom också lära sig att göra. Jag tror inte att Carl Lidbom skall tro att han enbart kan ta poänger på detta —- vi hade ju faktiskt även under Carl Lidboms regeringstid en oljekris, då vi t. 0. m. hade ransoneringar och inte så litet improvisationer. Man kan med fullt berättigande ställa frågan till Carl Lidbom och den dåvarande socialdemokratiska regeringen: Varför var man inte så förutseende den gången att man lagrade upp tillräckligt med olja under den tid då oljan var fantastisk billig? Den egentliga lagringsrushen kom inte förrän oljan stigit i pris, och då fick man tt.o.m. ta ut en extra avgift för att klara av lagringen. Litet mindre av fördomsfrihet skulle kanske ha varit på sin plats. Men det var naturligtvis inte för att säga detta som jag gick upp i debatten, utan det var närmast för att understryka det som Nils Åsling sade om lantbrukets behov av olja. Med den kännedom jag har om lantbrukets förhållanden vill jag framhålla att situationen faktiskt är prekär f. n., och man kan förutse — med hänsyn till det sena vårbruket och den förmodan detta leder till, att också höstbruket blir sent — att oljebehovet kanske t.o.m. blir större än normalt. Jag förutsätter därför att den uppvaktning som gjorts av Lantbrukernas riksförbund och de synpunkter som därvid anförts kommer att beaktas. Det finns en annan sak som jag mycket gärna vill ta upp i sammanhanget. Måhända ligger den litet grand vid sidan om, men ändå. Handelsministern sade att en av anledningarna till återhållsamheten vad gällde prishöjningarna var det förhållandet att vi har en indexklausul i löneavtalet, som kan lösas ut. Vi är alla medvetna om det, och det vill vi helst undvika. Det hör kanske närmast till den ekonomiska debatten hur vi hanterar de frågorna, men jag kan inte underlåta att i det här sammanhanget ställa frågan: Kan det vara möjligt i det långa loppet att skriva in indexklausuler som innebär, för oss som enskilda människor, att om exempelvis oljan stiger, skall vi ha kompensation för detta? Det är enligt mitt förmenande helt orimligt. Vår höga levnadsstandard tidigare har i mycket hög grad berott på att vi kunnat importera billig energi, i första hand olja. Det finns de som påstått — och det ligger väl mycket sanning i detta — att vi faktiskt orättmätigt har höjt vår levnadsstandard just med hjälp av denna billiga energi. De fördelarna har vi levat med ganska länge, och effekterna blev t.o.m. att vi inte tog hand om våra egna resurser i form av bränsle och råvaror. De fick ligga och ruttna i skogen. Det var inte lönsamt att ta vara på dem. Man kan således slå fast att det låga oljepriset hittilldags har höjt vår levnadsstandard ganska avsevärt. Nu är vi i den omvända situationen, och oljan stiger i pris. Då säger man: Om oljan stiger skall vi kompensera oss för att kunna hålla samma levnadsstandard. Jag ställer frågan till både nuvarande och f. d. statsråd: Är det möjligt för oss i vårt land att leva efter de reglerna? Jag frågar mig: Vilket företag kan betala högre löner därför att oljan stiger i pris? Självfallet inget! Kan staten kompensera oss som enskilda individer därför att oljan stiger i pris? Naturligtvis inte. — Det finns ingen annan möjlighet än att inregistrera att vår levnadsstandard sjunker i takt med att oljepriser stiger. Detta har naturligtvis varit förhållandet alltsedan oljepriset började röra på sig från den exceptionellt låga nivå där det tidigare låg. Det är närmast det jag har velat säga i den här debatten. Jag skall inte vidga densamma utöver detta, ehuru det kanske skulle finnas anledning till det. Det skulle också vara intressant med anledning av vad Carl Tham sade, delvis riktat till centern och Nils Åsling. Tiden tillåter det dock inte. Låt mig bara till slut konstatera att från såväl folkpartiet som socialdemokraterna närmast anförts att i fråga om kärnkraften har man ingen uppfattning.

Herr talman! Axel Kristiansson har frågat mig vad regeringen kan göra för att se till att jordbruket får de drivmedel det behöver. Jag kan bara säga än en gång att omedelbart efter det att delegationen från LRF uppvaktat jordbruksministern och mig, uppdrog vi åt oljeförsörjningsdelegationen att utreda frågan och skyndsamt lägga fram förslag till regeringen om hur denna fråga skall lösas för jordbruket. Jag utgår alltså från att den kommer att lösas, och jag tror att vi på den punkten har anledning att hysa förhoppningar att så skall ske. Däremot kan jag inte i dag säga hur problemen kommer att lösas. Vi inväntar ett förslag från delegationens sida innan vi tar ställning. Det är alldeles uppenbart att jordbruket inte kan vara utan drivmedel — det inser regeringen alldeles tydligt. Sedan vill jag säga att jag tycker att Axel Kristiansson hade en intressant synpunkt beträffande konstruktionen av avtal mellan arbetsmarknadens parter. Om man skriver in en klausul om en viss högsta acceptabla inflation för att avtalen inte skall behöva omförhandlas, frågade han, måste man inte då ta hänsyn i någon mån till att vissa prisförändringar inträffar helt oberoende av vad arbetsmarknadens parter vidtar för åtgärder, vad regeringen och andra myndigheter vidtar för åtgärder? I vilken mån, undrade han, skall sådana prishöjningar spela en roll när det gäller motiv för omförhandlingar? Jag kan nämna att delegationen för oljeförsörjning har haft överläggningar med arbetsmarknadens parter och informerat om sin syn. Vid det tillfället framkom inte någonting som tydde på att arbetsmarknadens parter skulle känna att prishöjningar förorsakade av händelser som de i Iran skulle spela mindre roll för avtalskonstruktionen än prishöjningar som t.ex. beror på löneglidning eller andra sådana förhållanden. Det vore värdefullt om man, inför kommande avtalsrörelser, kunde få en diskussion till stånd om de frågorna — i princip efter de linjer som Axel Kristiansson drog upp. Vi måste nu lära oss att leva med mycket högre energikostnader än vi hittills varit vana vid. Till Carl Lidbom vill jag slutligen bara säga att det är regeringens fortsatta ambition att hålla prisutvecklingen på den nivå som är inskriven i avtalet mellan arbetsmarknadens parter. Det är vår förhoppning att kunna klara detta.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för hans uttalande vad gäller lantbrukets oljeförsörjning. Jag tolkar det så att även om det skulle vara besvärligheter när det gäller att tillgodose alla behov, så kommer man att prioritera detta område. Får jag bara ytterligare säga att jag för min del helt enkelt anser det nödvändigt med hänsyn till den ekonomiska politiken att man i kommande avtal exkluderar de prishöjningar varöver vi inte kan råda. I annat fall kör vi ohjälpligt fast i inflationskarusellen.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt som redan har pågått länge nog, men jag måste få fråga handelsministern om jag hörde rätt eller fel. Kritiserade handelsministern arbetsmarknadens parter för deras avtal, för att de skriver inflationsklausuler som låter avtalen löpa ut även om prisstegringarna beror på sådana händelser som revolutionen i Iran? Eller var det som jag hörde från handelsministern något slags uttolkning av vad avtalen innebär? I det ena lika väl som i det andra fallet blir jag alldeles enormt häpen om jag höratt handelsministern antingen kritiserar arbetsmarknadsparternas avtalskonstruktioner eller också ger sig på att försöka göra en mer eller mindre auktoritativ uttolkning av vad avtalen innebär. Men jag hoppas att jag hörde totalt fel.
Herr talman! Carl Lidbom frågade mig om han hörde fel. Ja, Carl Lidbom hörde fel.

544, och anförde: Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat, med hänvisning till en tidningsuppgift om att flygplan ur NATO:s flygstridskrafter provats i Norrbotten, om sådana övningar är förenliga med den svenska neutraliteten och vilka åtgärder jag avser att vidtaga med anledning av det inträffade. Som jag redan tidigare haft tillfälle att meddela i denna kammare genomförs efter tillstånd av regeringen vissa prov med utländsk försvarsmateriel på bl.a. försöksplatsen i Vidsel. Dessutom har, som jag också meddelat i kammaren, vissa prov ägt rum på civil flygplats med flygplan och helikoptrar. Dessa har av svenska myndigheter betraktats som civila, och ärendet har behandlats enligt de regler som gäller i sådana fall. Frågan om huruvida ett luftfartyg skall betraktas som statsluftfartyg eller civilt luftfartyg avgörs från fall till fall. Det kan inte uteslutas att luftfartyg har betraktats som civila fastän de rätteligen borde ha behandlats enligt de regler som gäller för statsluftfartyg. I så fall krävs regeringens tillstånd för tillträde till svenskt territorium. Enligt min mening bör även fall där osäkerhet råder behandlas av regeringen, och jag avser att låta undersöka om något förtydligande av gällande bestämmelser kan anses vara påkallat. Enligt min uppfattning kan de genomförda proven inte anses innebära några problem ur neutralitetssynpuhkt.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga — som vanligt är det tyvärr inte tillfredsställande. Fallet som det gäller denna gång är det som har refererats i tidningen Värnplikts-Nytt och sedermera har gått ut i andra massmedia, bl.a. TT. Det gällde alltså att flygplan som bevisligen ingår i NATO:s stridsflygkrafter, nämligen det tysk-franska skoloch attackflygplanet Alpha-Jet, har testats i Kiruna åtminstone tre gånger under 1976. Det är det fall det är fråga om den här gången. Detta är nu ingen engångsföreteelse, utan upprepade sådana här fall har förekommit under efterkrigstiden. Senast påtalades ett sådant här i riksdagen 1976 av vårt parti. Det gällde den gången norska NATO-officerare som hade deltagit i utbildning vid robotbasen i Vidsel. Inte heller det var något nytt. Under hela efterkrigstiden har officerare ur NATO -— företrädesvis danskar och norrmän — deltagit i utbildning exempelvis vid försvarshögskolan. De har deltagit i utbildning och övningar och besökt topphemliga svenska försvarsanläggningar som det för svenska medborgare är näst intill omöjligt att komma in i. Försvarsministerns uppfattning att detta inte är något problem och att det inte på något sätt skulle påverka det svenska neutralitetsbegreppet är, om den nu är medveten eller inte, ganska naiv. Det måste uppfattas som ett avsteg från neutralitetsprincipen, om under åratal personal, materiel och annat ständigt och jämt ställs till förfogande för länder från det ena maktblocket och om de ständigt får tillträde till svenska försvarsanläggningar för tester och utbildning. I det TT-meddelande som gick ut i samband med det senaste fallet påtalas också att sådant har förekommit flera gånger, och detta har indirekt medgivits också av försvarsministern i svaret. Det är klart att synen på vår neutralitet kommer att påverkas, om vi på något sätt skulle komma att betraktas som NATO:s förlängda arm. Jag tycker nog att min fråga kvarstår obesvarad av försvarsministern i det här avseendet. Det sägs vidare i det TT-meddelande jag åberopade: ”Det brittiska företaget Westlands, som tillverkar helikoptrar, planerar att kommande vinter sända omkring 30 personer till Kiruna flygplats för att genomföra tester under drygt tre månader. Testerna gäller delar till en ny helikopter, som planeras att bli NATO:s helikopter på 1980-talet.” tillstånd att lämnas eller har det lämnats? Hur kommer regeringen att agera i det här fallet?

Herr talman! Oswald Söderqvist frågar mig om det inte är så att det ständigt och jämt pågår NATO-försök med flygplansmateriel i vårt land. Det ger mig anledning att mera i detalj beröra vad det är som egentligen har försiggått uppe i Norrbotten. För det första har vi sålt svenska flygplan till Finland och Danmark. Det är då sannerligen rimligt att vi hjälper dessa länder när det gäller vissa prov med flygplanen som de velat göra i Vidsel. Vi har också ett samarbete med Schweiz beträffande robotutvecklingen. Det är då naturligt att vi står för övningsmöjligheterna när det gäller dessa robotar, eftersom man i Schweiz har svårt att ordna sådana. Jag tycker inte att något av detta kan sägas vara skumraskaffärer, för dessa åtgärder har vi vidtagit alldeles öppet. För det andra har vi ett samarbete med Norge och Danmark som innebär att vi från flygsäkerhetssynpunkt utbyter landningar på varandras flygplatser. Det gör vi för att minska antalet olyckor i fredstid, och det tycker jag är ett behjärtansvärt ändamål. Det är alltså inte alls fråga om besök på topphemliga befästningar, som Oswald Söderqvist säger. För det tredje har det varit fråga om besök i Norrbotten av helikoptrar av typ Dophin och av transportplan av typ Transall. Det var omöjligt för våra myndigheter att veta att dessa helikoptrar senare skulle kunna användas för militära ändamål. När de kom hit var de obeväpnade, och det är då inte särskilt lätt att skilja helikopter från helikopter. För det fjärde har Oswald Söderqvist rätt i att det fall som gäller Alpha-Jetplanet som 1975 och 1976 besökte Kiruna borde ha prövats av regeringen.

Herr talman! Det är naturligtvis all right om man har sålt svenskt materiel och denna materiel testas i samband med försäljningen. Men något sådant är det inte fråga om i det fall som påtalats. Här är det faktiskt som försvarsministern återigen har sagt fråga om ett flygplan som är tillverkat nere på kontinenten och som är avsett att ingå i NATO:s flygstridskrafter och som har testats. Jag tycker att det är bra att försvarsministern säger att saken skall undersökas. Det är en riktig slutsats som vi hälsar med tillfredsställelse. När det gäller NATO:s flygstridskrafter i Sverige är det fråga om upprepade affärer. Det är inte så enkelt som försvarsministern gör gällande, då han säger att det är fråga om ett svensk-norskt avtal som gäller flygsäkerhetsfrågor osv. Norge och Danmark är medlemmar i NATO, de ingår i NATO:s stridskrafter, och på olika sätt är de bundna till NATO. När det gäller personal är det inte heller så enkelt som försvarsministern vill göra gällande när han säger att det inte har förekommit några besök. Norska och danska officerare har under åratal deltagit i kurserna på försvarshögskolan. De har fått följa den utbildningen, de har precis som de svenska eleverna också fått vara med vid övningar inne i hemliga anläggningar och vid andra sådana tillfällen. Det är alltså en fråga som man inte så lätt kommer undan. Så säger försvarsministern att det när det gäller helikoptrar och annat inte är så lätt att skilja på civil och militär materiel. Men då fordras också att man är mycket negativ och konsekvent innan tillstånd beviljas för sådana här tester, så att man inte låter militära flygplan och helikoptrar testas under förevändningen att de är civila. Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga om hur regeringen ställer sig till TT:s meddelande om att Westlands helikoptrar skall testas i Kiruna.
Herr talman! Beträffande den sista frågan kan sägas att regeringen kommer att ta ställning till denna propå när den kommer regeringen till handa. Så har ännu icke skett, men när den kommer skall vi ta ställning med beaktande av de synpunkter som framförts här. När det gäller utbytet av försvarshögskoleelever mellan Norge, Danmark och Sverige vill jag säga att det försiggått mycket länge. Jag tycker inte att det finns anledning att säga att detta äventyrar vår neutralitet. Topphemliga besök görs inte av försvarshögskolan. Däremot besöker den en del mindre hemliga anläggningar. Vidare vill jag i fråga om flygsäkerhetssamarbetet med Danmark och Norge påpeka för Oswald Söderqvist att det också är ett svenskt intresse att våra flygplan i dåligt väder och under besvärliga förhållanden kan landa i dessa länder, så att vi därigenom undviker olyckor. När det gäller Alpha-Jet-historien i Kiruna har Oswald Söderqvist och jag i grund och botten samma uppfattning. Jag har därvidlag utlovat åtgärder för att en sådan episod skall komma till regeringens kännedom, om den blir aktuell igen.
Herr talman! Det är självklart att det också för Sverige är bra med detta flygsamarbete, men man kan ändå inte komma ifrån att det har förekommit upprepade sådana här affärer under efterkrigstiden, där det alltid varit NATO:s personal, NATO:s flygmateriel och annat som har dykt upp i debatterna. Speciellt har detta gällt robotbasen Vidsel, som givetvis är unik i Europa och därför ett eftertraktat studieobjekt av olika länders militära etablissemang. Det är härvidlag också fråga om klimatet, därför att man vid denna bas har möjlighet att under svåra förhållanden kunna genomföra tester. Det är alltså en unik anläggning som Sverige har, och det kräver att vi är mycket restriktiva och noga innan vi ger tillstånd till utländsk militär att prova flygmateriel där uppe. Detta ger mig slutligen anledning att påpeka det skrivsätt som förekommer i frågesvaret, där det talas om civilt luftfartyg och statsluftfartyg. Det är sådana förskönande omskrivningar som inte borde få förekomma. Det är här fråga om civilflygplan eller militära flygplan, och något annat nonsens borde icke få förekomma.
Herr talman! När det gäller flygplan ger jag Oswald Söderqvist rätt i att det i regel snabbt går att identifiera om det är fråga om civila eller militära flygplan. Men beträffande helikoptrar är det inte lika lätt, och det var orsaken till att en helikopter prövats i Kiruna. F. ö. vill jag bara än en gång påpeka att jag inte anser att något oegentligt förekommit i Vidsel. Vad man kan kritisera från åren 1975 och 1976 är det militära flygplan, visserligen obeväpnat, som besökte Kiruna.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat om jag är beredd att medverka till att ändra inryckningsdatum för värnpliktiga, så att pojkarna i gymnasieskolan kan delta i skolavslutningen. De värnpliktiga som frågan närmast berör är värnpliktiga inom armén som är uttagna för utbildning till befattning för befäl och till vissa befattningar för meniga. Dessa värnpliktiga utgör drygt 15 96 av den totala grundutbildningskontingenten. Om tidpunkten för inryckning senareläggs, vilket Ylva Annerstedt åsyftar, måste också utryckningstidpunkten senareläggas. För värnpliktiga, som tjänstgör 15 månader och som avser att fortsätta med sina studier, kommer härvid utryckningstidpunkten att kollidera med tidpunkten för påbörjandet av eftergymnasiala studier. Förändring av inoch utryckningstider för en kategori värnpliktiga påverkar f. ö. också grundutbildningens tidsmässiga inpassning för övriga kategorier värnpliktiga inom armén. Dag för skolavslutning kan vidare variera eftersom den fastställs lokalt av resp. skolstyrelse. För att lösa problemet har chefen för armén föreskrivit att förbandschef skall främst genom kollektiv omfördelning av övningstid frilägga dag för att göra det möjligt för värnpliktiga att delta i högtidlighet i samband med skolavslutning. De värnpliktiga får således ansöka om tjänstledighet för skolavslutning och efter vad jag har låtit inhämta ges också sådan tjänstledighet regelmässigt.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Tyvärr innebär det inte att någon förbättring är att vänta. Jag vill dock något kommentera de argument som försvarsministern åberopar. De pojkar som berörs utgör alltså drygt 15 96 av en årsklass, dvs. ungefär 9000 personer. Dessa pojkar skulle få problem med starten av sina eftergymnasiala studier om den militära utbildningen började senare. Här vill jag fråga försvarsministern: Hur löser man detta problem för de ca 1000 ungdomar som redan i dag har en värnpliktstjänstgöring på mellan 16 och 17,5 månader? Vidare säger försvarsministern att förändringen av inoch utryckningstider för en kategori värnpliktiga förändrar tidpunkten för andra kategorier värnpliktiga. Det är naturligt att så sker, men eftersom övriga värnpliktiga har mellan 7,5 och 11 månaders utbildning skulle en förskjutning med drygt en vecka inte spela någon avgörande roll för vare sig studier eller arbetsliv. I svaret sägs att dag för skolavslutning kan variera lokalt. Det är alldeles riktigt, men det rör sig endast om en variation på ett par dagar. Om inryckningsdatum fastställs till exempelvis den 15 juni skulle de lokala skillnaderna täckas. Den permission som alla regelmässigt får sista dagen för att hämta ut betyget är faktiskt inte särskilt adekvat i sammanhanget. Alla vet vid det här laget vilket betyg de får. Den avslutning som är viktig ur social synpunkt inträffar i allmänhet ett par dagar tidigare då man har ett flertal gemensamma arrangemang både på dagtid och på kvällstid. Som jag tidigare sagt borde man kunna lösa problemet på samma sätt som man löser problemen för dem som redan har en längre utbildningstid än 15 månader. Är försvarsministern beredd att medverka till detta?

Herr talman! Enligt vad jag har inhämtat för år 1979 kommer samtliga skolor i landet — med undantag av skolorna i Kopparbergs och Västernorrlands län — att ha examensdag den 8 juni. I praktiken innebär detta att de värnpliktiga blir lediga från värnpliktstjänstgöring den 8 juni. Just i år blir problemet därför relativt lätt att lösa, eftersom denna dag är en fredag och de flesta i alla fall skall resa hem över veckoslutet. Det är sannolikt riktigt, som Ylva Annerstedt säger, att ca 900 befälselever vid marinen och kustartilleriet har längre tjänstgöringstid än 15 månader framför sig och då i alla fall ej blir färdiga med sin militärtjänst vid höstterminens början. Men det förutsätter att de inkallas i början av juni, vilket inte alltid är fallet med de 900 befälselever som det här gäller. Mot detta skall då ställas att ca 2 000 blir färdiga just i tid för att kunna börja sina högre studier. 3 Det är min avsikt att inför 1980 års inryckningar diskutera detta problem med de militära myndigheterna. Någon garanti för att dessa diskussioner kommer att leda till någon ändring av inryckningsdagen för berörda 15 96 av årsklassen kan jag dock inte lämna, eftersom konsekvenserna blir avsevärda, om även alla andra värnpliktskategorier i så fall får sina inryckningstider ändrade — det hela hänger ihop som ett skrapnosspel. Fördelar och nackdelar med ändringar i nuvarande system måste noga utvärderas innan någon ändring företages. Bl. a. innebär en senareläggning av alla inryckningar en förläggning till vintertid av utbildning som nu ligger på sommartid.
Herr talman! Det är positivt att försvarsministern tänker ta upp överläggningar till kommande år om denna fråga. Det finns nämligen ytterligare ett argument för en senareläggning: en omgång dyra permissionsresor kunde undvikas. En flygresa tur och retur Stockholm-Luleå kostar 930 kr. och en flygresa tur och retur Malmö-Luleå 1 234 kr. Därtill kommer all den dyrbara arbetstid som går åt för att administrera alla permissionssedlar som det blir fråga om. Det är inte utan att jag tycker att denna fråga borde ha behandlats i samband med propositionen om åtgärder mot krångel och byråkrati. Om det efter allvarliga försök att klara tidsanpassningen fortfarande är svårt för de militära myndigheterna att lösa frågan, kan man tänka sig ytterligare ett förfaringssätt, nämligen att försvaret och skolan tillsammans löser problemet. Min erfarenhet från skolans värld har övertygat mig om att kvaliteten på och värdet för framtiden av det arbete som avslutningsklasserna utför under den sista veckan i skolan lämnar en del övrigt att önska. Har överläggningar med skolan förekommit i det här ärendet?
Herr talman! Nej, det har inte skett i samband med besvarandet av denna fråga, men när jag utlovade att kontakter skall tagas med berörda myndigheter för att överlägga om inryckningsdatum 1980 avsåg jag självfallet inte bara militära myndigheter utan också skolan.
Herr talman! Det är mycket positivt att försvarsministern tänker vidta dessa åtgärder. I försvarssammanhang är denna fråga visserligen marginell, men den är nog så viktig för alla de unga människor som den berör. Jag tycker att det i folkpartiets Sverige bör finnas möjlighet till smidiga lösningar.

Herr talman! Hans Lindblad har mot bakgrund av bl.a. viss haveristatistik för flygplan 37 Viggen frågat mig om jag anser att en formulerad målsättning för det militära flygsäkerhetsarbetet kan ge långsiktigt resultat samt om jag anser att ytterligare insatser kan göras för att öka personalmedverkan i flygsäkerhetsarbetet. Han har vidare frågat vilka analysresurser för flygsäkerhetsarbetet som kommer att finnas i försvarets framtida centrala stabsorganisation och om de resurser som tas bort från milostaberna kommer att finnas kvar på annat håll i organisationen. Flygsäkerhetsarbetet bedrivs med målsättning att spåra flygsäkerhetshotande faktorer, förebygga haverier och bedriva skadelindrande verksamhet. Så långt möjligt beaktas därvid att de taktiska och operativa målsättningarna uppnås. Att förutse framtida haveriorsaker är ytterligt svårt. I nuvarande flygsäkerhetsarbete bedrivs ett omfattande analysarbete som grundas på erfarenheter och statistik och som i sin tur utgör grund för den haveriförebyggande verksamheten. De haverier som inträffat under senare år har i stor omfattning orsakats av materielstörningar, t.ex. vingbrott på flygplan 37 samt störd motorfunktion på flygplan 37 och 35. Dessa störningar hade inte kunnat förutses med en annorlunda formulerad målsättning eller med en ändrad inriktning av flygsäkerhetsarbetet. Det existerar således en målsättning för det militära flygsäkerhetsarbetet, som syftar till såväl kortsiktiga som långsiktiga positiva resultat. Målsättningen hålls levande och anpassas kontinuerligt till det aktuella flygsäkerhetsläget. Det finns emellertid anledning påpeka, att vi ej får slå oss till ro med den nuvarande frekvensen av haverier, och detta i synnerhet icke i fråga om olyckor med flygplan tillhörande Viggensystemet. Ingenting är så bra att det inte går att göra bättre, varför målsättningen i konkreta termer bör vara att väsentligt sänka nuvarande totalhaverifrekvens. Beträffande personalmedverkan vill jag anföra att en mycket viktig del av flygsäkerhetsarbetet bedrivs vid våra flygförband i samband med planering och genomförande av flygning. Självklart har alla berörda samma intresse vad gäller att bibehålla en hög flygsäkerhet. F.n. finns ett skyddsombud vid varje division som omfattar ca 15 flygförare. Detta skyddsombud har jämte linjeorganisationens flygsäkerhetsrepresentanter att bevaka personalens säkerhet i flygtjänsten. Skyddsombuden erhåller för sin verksamhet särskild utbildning. De följer dessutom de utredningar som genomförs efter haverier och tillbud. Vid förbanden bedrivs särskilt skyddskommittéarbete för flygtjänsten. Protokoll från skyddskommittésammanträden tillställs chefen för flygvapnet och utgör ett värdefullt underlag för det centrala flygsäkerhetsarbetet. Personalmedverkan i försvarets flygsäkerhetsarbete får alltså anses vara väl och betryggande tillgodosedd på alla nivåer. Tillämpade rutiner och gällande lagstiftning torde alltså i och för sig säkerställa personalens medverkan i säkerhetsarbetet på ett tillfredsställande sätt. Det är emellertid min avsikt att genom kontakter med berörda personalorganisationer förvissa mig om att organisationerna i fråga är av samma uppfattning. I början av 1960-talet genomfördes en översyn av flygsäkerhetsorganisationen på alla nivåer. Den ledde bl.a. till vissa personalförstärkningar, som väsentligt ökade resurserna för flygsäkerhetsarbetet. Därigenom kunde en mängd flygsäkerhetsfrämjande åtgärder vidtagas, som på relativt kort tid Den framtida centrala stabsorganisationen ses f.n. över i syfte att bl.a. åstadkomma personalbesparingar. Detta är ett genomgripande arbete som på central nivå berör samtliga stabsfunktioner. Det är inte möjligt för mig att i inledningen av detta arbete beskriva hur någon av dessa funktioner organisationsmässigt kommer att se ut i framtiden. Jag bedömer emellertid flygsäkerhetsarbetet viktigt och kommer att ta hänsyn härtill i den kommande behandlingen. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att den samlade tekniska kompetensen inom flygsäkerhetsområdet återfinns inte endast inom försvaret utan även inom industrin. Behovet av kompetens att klara den viktiga tekniska delen av flygsäkerhetsarbetet kommer emellertid att beaktas i den utredning som jag aviserat i propositionen 1978/79:138.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för ett positivt svar. Mycket har gjorts för att förebygga haverier i den militära Nygverksamheten, men som statsrådet säger får vi inte slå oss till ro med den nuvarande nivån. Målsättningen bör vara att väsentligt sänka nuvarande frekvens av totalhaverier, säger försvarsministern. De militära Nyghaverierna innebär den kanske svåraste arbetsmiljöfrågan inom den statliga verksamheten. Ingen annan grupp anställda har motsvarande frekvens svåra olyckor. De motiv som låg bakom den nya arbetsmiljölagen gäller generellt, men här har de en alldeles särskild tyngd. Detta motiverar aktiva insatser. Den andra aspekten är att haverierna innebär att flygplan och utrustning för mycket stora belopp går förlorade. Förloras för många flygplan, blir det omöjligt att vidmakthålla den krigsorganisation som statsmakterna förutsatt. Därmed nedgår effekten hos förband som har mycket viktiga uppgifter just genom sin allsidighet och stora rörlighet. Ur denna synvinkel är den höga frekvensen totalhaverier med Viggenflygplan särskilt oroande. Hittills har 21 Viggenflygplan förlorats genom haverier, varav 6 innevarande budgetår. På ett år har vi alltså förlorat flyglan motsvarande en tredjedels division. Totalt har vi fem och en halv attackdivisioner med Viggen. Eftersom Attackviggen nu är slutlevererad men skall kvarstå i organisationen till början av 1990-talet, är det uppenbart att hittillsvarande haverifrekvens — som ligger högre än för närmast föregående typer — måste minskas. Det är meningsfullt att arbeta med flygsäkerhetsarbete. Genom medvetna insatser kan nämligen många olyckor undvikas. Det gäller olyckor både till följd av materielfel och till följd av förarfel. Olycksfrekvensen är alltså fullt möjlig att påverka. Det bästa sättet att illustrera detta är väl att hänvisa till åtgärder som redan har vidtagits. Det har varit möjligt att kraftigt minska antalet olyckor och tillbud till följd av kollision mellan flygplan och fåglar; detta sedan flygvapnet anlitat ornitologisk expertis, så att man numera kan undvika att flyga på låg höjd vid tider och i områden då många fåglar finns i luften. De insatser som gjordes sedan vingbrottshaverierna med Viggen upptäcktes gör att denna olycksorsak numera anses borta. Uttagningssystemet för förare har förbättrats högst väsentligt genom åren. Tillkomsten av simulatorer gör att man har ett nytt hjälpmedel för att träna personalen inför kritiska situationer. Haverier vid start tycks ha försvunnit sedan en särskild arbetsgrupp studerade erfarenheterna från tidigare haverier. De s.k. högfartshaverierna tycks också ha angripits på ett framgångsrikt sätt. En viktig insats har gällt förbättringen av räddningssystemen. Genom att katapultstolarna fått raketer har flera förare kunnat rädda livet från absolut lägsta höjd, vilket inte tidigare var möjligt. Jag vill också nämna den flygräddningsorganisation som består av helikoptrar som snabbt kan lokalisera och undsätta den som hoppat med fallskärm. Det är väsentligt att man inte målar upp någon motsättning mellan operativa önskemål och flygsäkerhetsarbete. Tvärtom är det uppenbart att en minskad haverifrekvens medför påtagliga operativa fördelar genom att krigsorganisationen inte i fred berövas värdefull personal och materiel. Bakgrunden till min fråga om en formulerad målsättning för den militära flygsäkerhetstjänsten är följande. Om vi kan komma fram till en av regeringen angiven uppfattning om försvarets haveriförluster kan det vara en fruktbar grund också för målformuleringar på myndighetsnivå. Jag anser att såväl arbetsmiljöfrågan som behovet av att minska materielförluster som urholkar krigsorganisationen talar för att regeringen anger en målsättning. Jag är glad åt att försvarsministern delar denna uppfattning. För myndigheterna gäller det sedan att med ett brett deltagande av berörda grupper och deras organisationer söka formulera önskemål och ambitioner för det fortsatta flygsäkerhetsarbetet. Utmärkande för denna verksamhet är att man ständigt måste ställa nya frågor och söka efter nya idéer. Inom försvaret bedrivs flygverksamhet inom alla tre försvarsgrenarna. Mesta uppmärksamheten ägnas väl flygvapnet, men vi kan notera att förra året omkom sju inom flygvapnet och tre inom arméns flygverksamhet. Flygvapenchefen har enligt den s.k. huvudstabsprincipen det samlade flygsäkerhetsansvaret inom hela försvaret. Det är viktigt att också här byta erfarenheter mellan civil och militär flygverksamhet, vilket underlättas genom den nyligen inrättade statens haverikommission. Jag vill också peka på det omfattande internationella samarbete som i vårt land bl.a. tar sig uttryck i flygsäkerhetsseminarierna vid institutet för flygsäkerhet vid tekniska högskolan i Stockholm. När man skall formulera vad man vill göra i framtiden tvingas man också tänka igenom vad man gör i dag och på vilket sätt man gör det. Formuleringen av mål hänger således samman med både utvärdering och kunskapsuppbyggande. Jag finner det glädjande att försvarsministern nu är beredd att ange ett mål för ytterligare insatser inom flygsäkerhetsområdet. Jag vill därför fråga om försvarsministern delar min syn på att ett sådant uttalande från honom kan få en positiv effekt på myndighetens och personalens flygsäkerhetsarbete. När det gäller frågan om statsrådet anser att ytterligare insatser kan göras för att öka personalmedverkan i flygsäkerhetsarbetet, så delar jag uppfattningen att den formella organisationen är uppbyggd på ett tillfredsställande sätt. För att personalen skall kunna medverka i flygsäkerhetsarbetet fordras dock att personalen får en gedigen utbildning om uppbyggnad, mål och metoder för flygsäkerhetsarbetet. I interpellationen har jag framhållit att flygsäkerhetskurserna för t.ex. skyddsombud inte hållits de senaste fem åren. Sedan dess har självfallet personbyten skett på många håll. Med intresse tar jag del av statsrådets förklaring att han ämnar ta kontakt med personalorganisationerna för att se vad som kan göras på detta område. Enligt arbetsmiljölagen, som är en ramlag, behövs också personalorganisationernas medverkan när det gäller att upprätta ett avtal med myndigheten om personalens organiserade medverkan i flygsäkerhetsarbetet. Såvitt jag förstår gäller inte längre de tidigare överenskommelserna i detta avseende, då ny lagstiftning har tillkommit. I interpellationen tog jag också upp frågan om flygsäkerhetsorganisationen skall drabbas av personalminskning i samband med omorganisationen av de militära staberna. Bakgrunden är följande. Försvarsmaktens ledningsutredning — där jag råkar vara ledamot — föreslog 1976 minskningar av de centrala staberna. Utredningen hade också att lämna förslag till uppgiftsfördelning mellan central och högre regional nivå, alltså militärområdena. Utredningen föreslog därvid, mot bakgrund av den krympande flygvapenorganisationen, att förbandsproduktionsledningen av jaktflyg m.m. i framtiden skall ske direkt från central nivå. Det innebär att flyginspektörerna och flygsektionerna vid de tre aktuella milona utgår och att uppgifterna överförs till flygstaben. Regeringen och riksdagen godtog i fjol utredningens principförslag; däremot ökades högst väsentligt det antal tjänster som staberna skall minskas med. I flygsektionerna på milonivån ingår i dag sammanlagt tre särskilda flygsäkerhetsofficerare. Det har framskymtat att en eller ett par av dessa sannolikt försvinner enligt nuvarande planer, alltså att den samlade flygsäkerhetsorganisationen minskas. ÖB har att de närmaste dagarna lägga fram förslag till detaljorganisation för de centrala staberna. Jag känner det tveksamt om vi verkligen skall minska resurserna för flygsäkerhetsarbete de närmaste åren, särskilt som det finns en viss tendens till ökning av haverifrekvensen de allra senaste åren. Som jag visat i interpellationen skedde en mycket påtaglig förbättring av flygsäkerheten i mitten av 1960-talet i samband med att flygsäkerhetsorganisationen gjordes om och fick bättre resurser. Men efter denna minskning för 15 år sedan har haverifrekvensen inte fortsatt att minska, utan den har i stället som nämnts på sistone visat en viss tendens till ökning. Att i det läget minska på personalen i flygsäkerhetsarbetet kan inte vara rimligt, särskilt inte nu sedan försvarsministern så tydligt deklarerat att medvetna insatser för att ytterligare förbättra flygsäkerheten är motiverade. Jag vill därför vädja till försvarsministern att allvarligt bevaka denna fråga då regeringen inom kort har att ta ställning till det förslag som ÖB kommer med i fråga om detaljorganisation för de centrala staberna. Men jag har självfallet förståelse för att försvarsministern inte innan frågan formellt skall handläggas i regeringen vill yttra sig om antalet tjänster. Jag tar dock fasta på försvarsministerns löfte att han bedömer flygsäkerhetsarbetet som viktigt och att han kommer att ta hänsyn härtill i den kommande behandlingen. Försvarsministern vidgade frågan genom att inte bara beröra staberna utan också ta upp den kompetens som finns inom industrin och inom försvarets materielverk. Det beslut som riksdagen i fjol fattade om de centrala staberna innebar också att man skulle minska försvarets materielverk med sammanlagt 700 tjänster. Det är klart att det då finns risk för att kompetensen på flygsäkerhetsområdet kan drabbas. Det är alldeles uppenbart att frågan vilken total kompetens som finns i landet, inom förvaltningen, staberna, industrin och underhållsverkstäderna, är mycket viktig. Alldeles oavsett vilka nya flygplan vi skaffar kommer de system som vi i dag har, Drakensystemet 35 och Viggensystemet 37, att leva kvar in på 1980 och 1990-talen. Detta är alltså en mycket viktig frågeställning, och jag: känner tillfredsställelse över att försvarsministern har uppmärksammat den. Jag vill nämna ytterligare en faktor som aktualiserar ökade flygsäkerhetsinsatser, nämligen de allt tydligare tecknen på att flygvapnet förlorar ett stort antal piloter till SAS och andra civila flygföretag. Den inom kort färdiga utredningen om en civil trafikflygskola är verkligen efterlängtad. Det är ett väldigt slöseri med resurser att så många dyrbart utbildade piloter på Viggen och Draken går över till civilt flyg. Försvarets årliga utbildning av piloter är numera väsentligt mindre än tidigare, varför avgångarna till civilflyget blir långt mer kännbara än tidigare. Chefen för flygvapnet har nyligen i en skrivelse till regeringen ännu en gång fäst uppmärksamheten på detta problem och föreslagit en rad åtgärder. Det från flygsäkerhetssynpunkt allvarliga i sammanhanget är att en kraftig avgång av erfarna piloter från flygvapnet gör att mycket av kunskap riskerar att försvinna från försvaret. Det kan bli svårt att då få fram det antal kvalificerade divisionschefer som behövs. Detta vore mycket allvarligt, eftersom duktiga divisionschefer och flygchefer har nyckelroller i utbildning och vidareutbildning av den flygande personalen. Får vi problem att ute på varje division ha den personliga kunskap som i dag finns blir det ännu mer angeläget att vi har en flygsäkerhetsorganisation som snabbt kan föra ut aktuell information. Yngre personal måste delges den flygsäkerhetserfarenhet som finns inom organisationen. Min sista fråga blir därför om försvarsministern också vill väga in flygsäkerhetsaspekten då han och regeringen i övrigt har att ta ställning till den fortsatta flygutbildningen i vårt land.

Herr talman! Det är min avsikt att med några bilder belysa senare tids utveckling i säkerhetsavseende för all flygning inom försvarsmakten. På bildskärmen visas nu bild nr 1. Av denna framgår att flygsäkerhetsarbetet trots allt inte har varit utan framgång när det gäller avhjälpande av samtliga driftstörningar med skada fördelade på olika orsaker. Kurvan går brant nedåt under senare år och skulle i och för sig ge anledning till viss optimism. Men trots detta har antalet totalhaverier inte gått ned. Detta beror faktiskt till ganska stor del på problemen med Viggensystemet. Av bild nr 2 framgår att Viggensystemet under inkörningsskedet har haft större problem än Drakensystemet och flygplan 32. Dess bättre finns det emellertid anledning att säga att vi har kommit till rätta med flera av problemen. Exempel på detta är problemet med vingbrott, som är avhjälpt på alla flygplan. Ett annat exempel är problemet med motorstörningar, som är under kontroll, även om man aldrig kan säga att motorstörningar i framtiden inte kommer att inträffa. Att viss framgång har nåtts även med flygplan 37, dvs. Viggensystemet, framgår av bild 3. Man ser där att kurvan för antalet driftsstörningar under de senaste åren gått ner granska brant. Även om det är svårt att se på bilden är det så att felfunktionen materiel i hög grad har bidragit till den här nedgången, vilket inte var fallet förut. Hans Lindblad berörde i sitt långa inlägg många väsentliga förutsättningar för en ökad flygsäkerhet. Utöver dessa finns anledning diskutera ytterligare några. Av särskild vikt i säkerhetsarbetet är att åtgärder alltid snabbt och fulltäckande vidtas för att förhindra att en olycka upprepas. Information, utbildning, anvisningar, bestämmelser, modifieringar och ibland även nyanskaffning är därvidlag nödvändiga ingredienser liksom kontroll av att allt detta verkligen trängt ut till alla berörda förband och till enskilda piloter. Hans Lindblad berörde sambandet mellan den nyinrättade haverikommissionen och tekniska högskolan då det gäller flygsäkerhet. Beaktas bör härvidlag också förekomsten av flygsäkerhetskurser vid utländska universitet och högskolor, till vilka elever från Sverige vid behov kan sändas. I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet inträffade ett antal instrumenthaverier i samband med att förare hade kommit in i okontrollerade flyglägen vid undanmanövrer in i moln under luftstridsövningar. Chefen för flygvapnet tillsatte i denna situation en speciell arbetsgrupp för att se över hela instrumentflygningsmetodiken, där speciellt instrumentflygningsproblemen i samband med luftstrid studerades. Detta resulterade i en delvis ny utbildningsmetodik, där simulatorer och tvåsitsiga flygplan utnyttjas i större utsträckning än tidigare under både grundutbildningen och den fortsatta operativa flygtjänsten. En markerad minskning av denna typ av haverier har glädjande nog skett under de senaste åren. De tre haverier som inträffat under det senaste året i samband med stridsmässig flygning under mörker påminner inte om tidigare relaterade instrumenthaverier. Flygvapnet ser mycket allvarligt på dessa haverier, och en översyn har startats för att i detalj gå igenom samtliga övningsoch utbildningsanvisningar för flygplan 37. Övning för övning går man igenom samtliga faktorer som inverkar på övningarnas genomförande för att se om ändrad metodik kan införas för att höja flygsäkerheten utan att flygvapnets operativa krav eftersätts. Denna genomgång genomförs med hög prioritet inom flygvapnets attackeskader. Ett Viggenplan har förlorats genom sekundära effekter efter ett blixtnedslag i planet, en olycksform som under senare år också förekommit i flera fall utomlands. I Sverige har vi tagit fram erforderliga konstruktioner för att förhindra ett upprepande och räknar med att dessa tekniska förändringar skall vara genomförda på planen inom relativt kort tid. I en tidningsartikel i dag anges att föraren vid det aktuella haveriet skulle ha omkommit. Detta är inte fallet, utan föraren räddade sig med hjälp av flygplanets raketstol. Om en olycka trots allt inträffat gäller det ju att genom i förväg vidtagna åtgärder försöka minska möjligheterna för att allvarlig personskada kommer att inträffa. Hans Lindblad nämnde i denna fråga möjligheterna att med hjälp av de raketdrivna katapultstolarna företa lyckade fallskärmshopp även från låga höjder. Vi torde i Sverige också ha lyckats med att utforma dessa stolar på ett sådant sätt att de skyddar personalen även vid uthopp i mycket höga hastigheter. Stolgeneration nr 2, som inom kort är i bruk på alla flygplan av Drakentyp och kommer att införas även på Viggen, är så utformad att benens läge stabiliseras även efter det att stolen skjutits ut ur planet. I stolgeneration nr 3, som är under utprovning, har även en armfixerande anordning tillkommit som förhindrar att armarna skadas efter ett uthopp i hög fart. På Hans Lindblads fyra konkreta frågor vill jag lämna följande svar. 1. Allmän enighet råder om att nuvarande totalhaverifrekvens är för hög och att den med tillgripande av, om så bedöms önskvärt, ökade insatser måste bringas avsevärt nedåt. Jag är dock inte beredd att ge någon absolut siffra på hur lågt olycksfallsfrekvensen per 100000 flugna timmar skall kunna nedbringas, och jag är tveksam till om ett sådant mål över huvud taget är meningsfullt att formulera. Helst skulle man ju önska en olycksfrekvens på noll, men en sådan är lika orealistisk i fråga om flygning som exempelvis i fråga om biltrafik eller i fråga om båtolyckor. 2. Det är min avsikt att inbjuda berörda personalorganisationer till en konferens om flygsäkerhetsfrågor, varvid med inbjudan skall följa en PM, i vilket problemställningarna klarläggs. Huvudsyftet med denna konferens skall vara att kontrollera att personalorganisationerna anser att deras medlemmar och organisationerna själva har ett tillräckligt medinflytande på hur säkerhetsfrågorna löses inom den militära flygtjänsten. 3. ÖB inkommer inom kort med ”Stab 77” till mig. Det är min avsikt att noga utvärdera både ÖB:s förslag och remissyttrandena över det vad flygsäkerheten beträffar, så att inte sparsamheten bedrar visheten härvidlag. 4. Det är helt nödvändigt att en civil utbildning av piloter för SAS räkning kommer till stånd så snart som möjligt. Även då så blivit fallet torde särskilda åtgärder bli nödvändiga för att hålla kvar kvalificerad flygande personal inom flygvapnet. Flygvapenchefens förslag i denna fråga studeras f.n. inom regeringen och kommer sannolikt att föranleda vissa åtgärder, som jag dock inte f. n. kan precisera, emedan förslaget kommit mig till handa helt nyligen. Det är dock klart att kvalificerade flygchefer och divisionschefer måste anses vara en viktig fråga ur flygsäkerhetssynpunkt.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för de kompletterande svaren. Jag tycker att han hade en hel del att säga på alla fyra punkterna. När det gäller målsättningen är det viktigt att försvarsministern slår fast att en väsentlig minskning av olycksfrekvensen måste eftersträvas och att han är beredd att vidta åtgärder i det syftet. Jag är särskilt glad över att försvarsministern i en nära framtid skall ha en direkt konferens med de berörda personalorganisationerna. Jag är övertygad om att det kan bli en stimulans i arbetet. Jag förstår att försvarsministern inte kan ange den exakta utformningen av de centrala staberna, eftersom förslaget ännu inte kommit. Försvarsministern säger att sparsamheten inte får bedra visheten. Kan man minska antalet haverier med ett enda, så spar man mycket stora summor. I förhållande till de en å två tjänster som här diskuteras är det naturligtvis mycket stora värden som det kan vara möjligt att på det sättet rädda. Jag förstår att det förestår en rad beslut i frågan om civil flygutbildning och möjligheterna att i större utsträckning än nu behålla utbildad personal inom flygvapnet och att det kanske inte redan i dag går att säga vilka de kommer att bli. Försvarsministern visade i ett diagram att det totala antalet driftstörningar har minskat. Det kan vara ett tecken på att flygsäkerhetsarbete lönar sig. Jag förmodar att en hel del av förklaringen till minskningen är att antalet fågelkollisioner har gått ned högst väsentligt genom att man definierat problemet och frågat sig: Vad går det att göra åt det här? Man har kartlagt var fåglarna finns på vilka tidpunkter och på vilka platser. Flygvapnet undviker nu att flyga där. På det sättet har det gått att högst avsevärt minska det här problemet. Man kunde ha sagt att man aldrig vet var fåglar kan dyka upp, men det-.har alltså visat sig att man genom medvetna åtgärder kunnat få ned antalet sådana olyckor, som i förstone verkar svåra att påverka. På liknande sätt kan man göra när det gäller en rad andra faktorer, och så har man naturligtvis också gjort. Det tråkiga i sammanhanget är att även om totalantalet driftstörningar har minskat påtagligt, så har vi inte nått samma positiva utveckling när det gäller de verkligt svåra olyckorna som leder till totalhaveri och de av totalhaverierna som också leder till förlust av människoliv. Där har det snarast inträffat en viss försämring, även om man väl skall akta sig för att dra slutsatser av något eller ett par enstaka år. Försvarsministern nämnde också insatserna på materielområdet. Det är ingen hemlighet att motorerna i Viggen har inneburit en hel del problem. Jag har själv inom vad försvarsutskottet kallar ett faddersystem i uppgift att följa verksamheten vid ett förband, nämligen F 15 i Söderhamn. Jag har där sett med vilket allvar man går in för att minska riskerna med de här motorerna. Det är möjligt att man genom det man nu gör — man kollar oljan ofta för att söka spår av metaller och man analyserar motorerna noggrant — är på väg mot en förbättring. I de haverier som inträffat under det senaste året är inslaget av motorhaverier inte alls lika stort som för ett par år sedan. Det är alltså möjligt att vi här är på väg mot en förbättring. Det kan vara riktigt som försvarsministern säger att olycksfallsstatistiken är sämre nu för Viggen än för de närmast föregående flygplantyperna vid samma skede i introduktionen men att man genom medvetna åtgärder har kommit över en del av barnsjukdomarna, så att den fortsatta utvecklingen kan bli mer positiv. Men just därför att det är så angeläget att få en förbättring av haverifrekvensen när det gäller Viggen är insatserna på flygsäkerhetsområdet så utomordentligt viktiga. Försvarsministern nämnde att man inom framför allt attackeskadern nu gör ett försök att i detalj gå igenom samtliga övningsmoment för att se var någonstans riskerna finns och vad man kan göra för att minska dem. Detta är viktigt bl.a. ur den aspekten att man inte bör se någon motsättning mellan operativa krav och flygsäkerhetsarbete. Om en stor andel av de haverier som hänt kan man kanske i efterhand säga att det hade varit möjligt att vidta åtgärder för att undvika haverierna, utan att det hade behövt väsentligt påverka det operativa utnyttjandet av systemen. Om vi kan behålla personalen genom att minska antalet omkomna och skadade och om vi kan undvika totalförluster av flygplan eller minska den tid som planen står på verkstäder, inverkar det på krigsorganisationens effektivitet. Detta gäller både kvantitativt, — dvs. hur många flygplan och förare vi kan ställa upp med — och kvalitativt. Jag ser därför ett framgångsrikt flygsäkerhetsarbete som viktigt också från operativa synpunkter. Sedan nämnde försvarsministern frågan om instrumentflygningen. Man har kostat på Viggen mycket för att göra den förarvänlig. Den sägs vara lättare att flyga i många avseenden än tidigare flygplanstyper. Detta kan emellertid också medföra vissa risker, eftersom det inger en säkerhetskänsla — man litar på instrumenten, och detta kan ge en falsk trygghetskänsla. Jag tackar än en gång försvarsministern för svaret.

Herr talman! Hans Lindblad sade att olycksfallsfrekvensen för totalhaverier har stigit. Jag vill med det diagrammet som nu återges på bildskärmen visa att den är konstant. Nr 156 Nu är inte det tillfredsställande heller, så Hans Lindblad har i princip rätt. Lördagen den Olycksfallsfrekvensen går ned litet på slutet, men i stort sett ligger den på en 26 maj 1979 horisontal nivå. Men det är ju ingenting som vi får slå oss till ro med — det är jag helt medveten om, och där är Hans Lindblad och jag överens. Dagens debatt har förvisso berört frågor av för vårt flygvapen utomordentligt viktig karaktär. Vi lyckades radikalt nedbringa olyckorna genom en serie åtgärder i mitten på 1960-talet. En liknande radikal sänkning är ej möjlig i dag, enär olycksfallsfrekvensen nu ligger väsentligt lägre än vad som var fallet 1945-1965. Men dagens frekvens är ändå — både i fråga om förlorade liv och i fråga om materielförluster — oacceptabelt hög. Det finns i dag flera anledningar att tro att redan vidtagna åtgärder kommer att resultera i ett mindre antal olyckor per 100 000 flygtimmar än hittills. Behövs ytterligare åtgärder — i fråga om organisation, materiel, instruktioner eller personalmedverkan — kommer regeringen inte att tveka att i samråd med berörda myndigheter och berörd personal vidta sådana åtgärder.

Herr talman! I den socialdemokratiska partimotionen 2662, väckt med anledning av propositionen om ändrad företagsbeskattning, som vi nu har att behandla har vi inledningsvis redovisat partiets principiella syn på företagsbeskattningen. Även om vår ambition är att begränsa talartiden så här i slutskedet av sessionen, har jag ansett det nödvändigt att med några ord beskriva vår grundläggande uppfattning i den här frågan. Bolagsbeskattningen i vårt land kännetecknas av en hög skattesats på företagens redovisade nettovinster. F.n. är det fråga om ca 55 96. Men kombinerat med de relativt generösa regler som gäller för konsolidering och fondering har den effektiva skattebelastningen på företagens vinster under senare år uppgått till drygt 20 96 — således inte fullt hälften av den skattesats som nominellt gäller för den redovisade nettovinsten. Den grundläggande tanken bakom detta skattesystem har varit att stimulera företagen till en konsolidering och stabilisering av verksamheten, så att de klarar tillfälliga nedgångar i försäljning och produktion och därmed också tryggar sysselsättningen för den anställda personalen. Även motivet att systemet stimulerar till en fortsatt kapitalbildning och tillväxt måste anses som väsentligt. Detta skapar ju nya sysselsättningstillfällen. Så länge överskotten hållits kvar i företagen och används för investeringar och en utbyggnad av kapaciteten blir de enligt vårt system lägre beskattade. Men den dag man upphör eller drar ner på investeringarna och tar ut pengarna ur företaget skall man givetvis avskatta den skattekredit man kommit i åtnjutande av genom skattesystemets utformning. Det torde stå klart att vårt företagsskattesystem verkligen stimulerat företagen till en ökad konsolidering och en ökad kapitalbildning. De senaste årens utveckling har visat att våra företag i många fall haft en betydande finansiell motståndskraft mot de påfrestningar de varit utsatta för. Sannolikt skulle också effekten på sysselsättningen ha blivit mycket allvarligare om inte företagen haft denna konsolideringsmöjlighet. Vår uppfattning är således att beskattningen av företagens vinster även fortsättningsvis bör utformas så att den bidrar till stabilisering och tillväxt av verksamheten. Om företag väljer att konsolidera och investera bör man även fortsättningsvis få en temporärt lägre beskattning, och motsatsen måste gälla de företag som väljer att i större utsträckning dela ut vinsterna. Emellertid finns det enligt vår mening i dagens läge inget behov av generella lättnader i nettovinstbeskattningen. Bolagsskatterna har, om man jämför med andra skatteinkomster, minskat i betydelse. I vår motion har vi gett en rad exempel på detta förhållande, som jag inte skall ta upp tiden med att nu redovisa. Av våra exempel framgår emellertid att bolagsinkomsterna har fått en alltmer gynnad ställning i beskattningshänseende i förhållande till andra inkomstslag. Det har visserligen, som jag tidigare sagt, motiverats av behovet av att skapa en stimulans för investeringar och en utbyggnad av kapaciteten, men om man — som det föreslås i propositionen — ytterligare minskar nettovinstbeskattningens nivå kan det leda till en allt större koncentration av förmögenheterna. Enligt vår mening måste således företagsbeskattningen utformas inte bara med hänsyn till dess betydelse för stabilisering och tillväxt utan även med beaktande av dess effekter på förmögenhetsbildningen. Även vid en internationell jämförelse kan vår företagsbeskattning betecknas som gynnsam. Det framgår nämligen av en del material som redovisats i företagsbeskattningens slutbetänkande. Även det förhållandet bör man rimligen ta hänsyn till vid en bedömning av vår företagsbeskattning. Slutsatsen vid en bedömning av den sammanlagda effekten av de olika förändringar på företagsbeskattningens område som nu föreslås i regeringens proposition blir att de leder till en betydande lättnad i beskattningen. Den borgerliga utskottsmajoritetens förslag till förändringar av propositionen på vissa punkter förstärker bara den slutsatsen. I företagsskatteberedningen begärde de socialdemokratiska ledamöterna, tillsammans med löntagarorganisationernas representanter, att få ett underlag för att kunna bedöma kostnaderna för de olika alternativ till förändringar i företagsbeskattningen som lades fram. Men av tidsskäl kunde inte beredningen ges den möjligheten. Även när det gäller den proposition som vi nu förelagts saknas dessa förutsättningar. Det gör det naturligtvis svårt att exakt ange storleken av den samlade skatteminskningen. Men om man räknar in även effekten för egenföretagarna torde skattelättnaden under de närmaste åren komma att uppgå till ca I miljard kronor. Det innebär att folkpartiregeringen fullföljer trepartiregeringens konsekventa fördelningspolitik, nämligen att förskjuta skattebördan från kapitalägarna och företagen till hushållen och löntagarna. Herr talman! Jag övergår så till att kommentera våra reservationer. I reservation nr 1 behandlas förslaget att tillskapa resultatutjämning genom avsättning med lönesumman som underlag. De analyser som företagsskatteberedningen gjorde visade att lagernedskrivningen hade mycket stor betydelse ur konsolideringssynpunkt. Att företag med stora lagervärden har denna möjlighet till nedskrivning är riktigt, eftersom stora lagervärden innebär vissa finansiella påfrestningar. I företagsskatteberedningen diskuterades möjligheten att även företag som saknar lagervärden skulle ges en möjlighet att konsolidera sin verksamhet genom någon form av resultatutjämning. Inte minst kraven på ökad trygghet i anställningen motiverade en sådan lösning. Det förslag som företagsskatteberedningen stannade för innebar således ytterligare en konsolideringsmöjlighet med lönesumman som grund, kombinerad med ett förslag om att man då också skulle begränsa nedskrivningsmöjligheten när det gäller varulager. Principen var vi ju överens om, även om vi inte kunde komma överens om på vilken nivå nedskrivningsresp. avsättningsprocenten skulle ligga. Propositionen innehåller också förslag till lönebaserad konsolideringsmöjlighet med 20 96 resp. 15 96 för egenföretagare. Förslaget innebär emellertid den ändringen gentemot beredningens förslag att företag som utnyttjar lagernedskrivning inte får göra lönebaserad avsättning. Enligt förslaget får lagernedskrivning göras till nu gällande nivå, således till lägst 40 96 av lagrets anskaffningsvärde. Utskottsmajoriteten har här frångått propositionens förslag och föreslår att företagen skall ha möjlighet att välja mellan nuvarande nedskrivning till lägst 40 96 av lagrets anskaffningsvärde och nedskrivning till 55 96 av samma värde och en lönebaserad avsättning med 20 resp. 15 96. Utskottsmajoritetens förslag innebär en ännu större skattelättnad än propositionens förslag. På socialdemokratiskt håll vidhåller vi den uppfattning som hade en mycket stark förankring i företagsskatteberedningen, nämligen att man bör införa en ny konsolideringsmöjlighet med lönesumman som bas, kombinerad med möjlighet till lagernedskrivning, ehuru med ett lägre procenttal än vad som nu gäller. Vi förordar därför att en generell möjlighet öppnas för företag att göra avsättning till en resultatutjämningsfond med högst 10 96 av lönekostnaderna och inkomsten i förvärvskällan. För att undvika en skattelättnad genom den nya lönebaserade avsättningsmöjligheten föreslår vi en ändring av den huvudregel som nu gäller för lagernedskrivning, innebärande att lagervärdet vid beskattningsårets utgång inte får tas upp till lägre belopp än 55 96 av anskaffningsvärdet.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 Beträffande värdering av djur, som vi behandlar i reservation nr 3 och som jag ber att få yrka bifall till, föreslog företagsskatteberedningen en värderingsprincip, som innebar att värdestegringen beskattas i ungefär den takt som djuren omsätts. Djuren skulle tas upp till de av riksskatteverket fastställda värdena för det löpande beskattningsåret eller för något av de fem tidigare beskattningsåren. Ett flertal remissinstanser ställde sig dock negativa till beredningens förslag. Att hitta en från skatterättvisesynpunkt acceptabel värderingsprincip när det gäller djur är utan tvivel en svår uppgift. Vi anser oss emellertid inte kunna anta propositionens förslag, som innebär att värdena skall bestämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga produktionskostnaden för olika slags djur. Vår uppfattning är att den värderingsprincipen kan leda till omotiverat stora engångsnedskrivningar, betydligt större än vad som enligt nu gällande regler gäller för andra företagsformer. Vi föreslår således att propositionens förslag, som antagits av utskottsmajoriteten, avslås och begär ett nytt förslag som undviker den skattelättnad som regeringsförslaget innebär. Vi motsätter oss inte propositionens förslag till ändringar av reglerna för avsättning till allmän investeringsfond, som i allt väsentligt överensstämmer med företagsskatteberedningens förslag. Jag utgår ifrån att utskottsmajoritetens talesman närmare redogör för de nya reglernas innebörd. Med finns också det socialdemokratiska förslaget om att företag som ansöker om att få ta medel i anspråk från investeringsfond till ansökan skall foga arbetstagarorganisationens yttrande över ansökningen. I reservation nr 4 föreslår vi emellertid att förslaget utvidgas till att omfatta en rätt för arbetstagarorganisationerna att hos arbetsmarknadsstyrelsen väcka förslag om att ett visst företags investeringsfond skall få tas i anspråk. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 4. I propositionen föreslås vidare att ett investeringsfondsliknande system skall införas även för egenföretagarna. Förslaget innebär att egenföretagarna skall kunna sätta av hälften av inkomsten av rörelse eller jordbruk till vad man kallar allmän investeringsreserv. Avdrag för avsättningen medges om egenföretagaren betalar in ett belopp, motsvarande hela avsättningen, på särskild bankräkning. Reserven får nyttjas till investeringsändamål, exempelvis anskaffning av maskiner och andra inventarier. Beträffande investeringsreservens bundenhet och utnyttjandetid har emellertid utskottsmajoriteten frångått propositionens förslag i vissa delar. Sålunda får reserven inte utnyttjas under de två första åren utan tillstånd av regeringen eller annan beredande myndighet. Men efter tvåårsperioden är det fritt fram att utan tillstånd utnyttja reserven för investeringsändamål under en femårsperiod. Efter sju år skall eventuellt kvarvarande del tas upp till beskattning. Det investeringsfondssystem som nu tillämpas har som grundläggande syfte att stimulera till ökade investeringar och till ökad sysselsättning. Vi menar att det kan finnas skäl att med bibehållande av detta grundläggande syfte undersöka möjligheterna att utvidga detta system, så att det även inbegriper egenföretagarna. Vi har i vår partimotion redovisat vissa tankegångar hur investeringsfondssystemet skulle kunna anpassas till att även gälla egenföretagarna. Propositionens förslag till investeringsreserv har utan tvivel klara brister. Det saknas exempelvis en tillfredsställande förklaring till hur själva kontrollen av att företagen verkligen använder frisläppen till avsedda ändamål skall fungera. Om man inte kan hitta ett effektivt sätt att kontrollera användningen av dessa nya fonder kommer det att innebära att egenföretagarna får ytterligare en möjlighet till resultatutjämning. Vi står således fast vid vårt motionsyrkande, att innan beslut tas bör frågan om införande av investeringsreserv för egenföretagare utredas ytterligare med beaktande av bl.a. de synpunkter vi framfört i vår motion. I propositionen föreslås vidare att investeringsreservsystemet utformas på ett sådant sätt, att det ökar möjligheterna för yrkesfiskare att använda systemet i inkomstutjämnande syfte. Att yrkesfiskarnas bruttoinkomster — av olika skäl — kan variera mellan olika år är känt. Även vad gäller utgifterna kan det bli stora variationer mellan olika år. Det förhållandet kan givetvis innebära att en yrkesfiskare ett år kan ha stora bruttoinkomster och små utgifter, medan ett annat år motsatsen kan vara gällande. Sådana differenser i nettovinsten kan givetvis vara besvärande. De föreslagna lönebaserade utjämningsfonderna öppnar givetvis en skattemässig resultatutjämning som även yrkesfiskarna kan tillgodogöra sig. Deras speciella situation kanske motiverar att man öppnar en alternativ möjlighet. Det förslag som framförs i motionen 1740 av Karl-Erik Svartberg m.fl. om införandet av en skattemässig resultatutjämning för yrkesfiskare enligt skogskontometoden bör enligt vår mening vara det mest logiska, om syftet är att tillskapa ytterligare utjämningsmöjligheter för denna grupp. Vi föreslår därför att riksdagen hos regeringen begär ett förslag i huvudsak i överensstämmelse med vad som förordas i motion nr 1740 och i sådan tid att det kan träda i kraft och tillämpas vid 1981 års taxering. En utgångspunkt bör därvid vara, att denna utjämningsmetod inte bör kunna användas samtidigt med den lönebaserade resultatutjämningen. Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation nr 5. I reservation nr 7 — som jag också yrkar bifall till — tar vi upp förslag från partimotion nr 2020 om vissa näringspolitiska åtgärder vad gäller ett program för en kraftigt ökad forskningsoch utvecklingsverksamhet inom den svenska industrin. Förslaget innebär också en höjning av den statliga inkomstskatten för aktiebolag och ekonomiska föreningar i syfte att finansiera den ökning av forskningsoch utvecklingsavdragen som föreslås. Tyvärr medger inte tiden att jag närmare preciserar våra förslag, utan jag rekommenderar dem som känner för en kraftigt ökad satsning på forskningsoch utvecklingsverksamhet att ta del av våra synpunkter i motionen och i vår reservationsskrivning. I vår partimotion nr 1734 har vi än en gång pekat på vissa ändringar som genomförts under senare år beträffande företagsbeskattningsreglerna och som inneburit att vissa företagare fått omotiverade skattelättnader. Det gäller fördelningen av inkomst mellan makar, kapitalbeskattningen och reglerna för beskattning av bilförmån för fåmansbolagsdelägare. De här frågorna har vi diskuterat i kammaren många gånger under en relativt kort tidrymd, varför jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 8, som innebär att vi föreslår en återgång till tidigare gällande regler att tillämpa fr.o.m. den 1 juli 1979. I motion nr 1150 har Sven Lindberg m.fl. socialdemokrater föreslagit en översyn av skattelagstiftningen i syfte att stoppa markspekulation inom jordoch skogsbruk. Vi socialdemokrater i skatteutskottet stöder detta motionsyrkande i reservation nr 9. I likhet med motionären tror vi att skärpningen av jordförvärvslagstiftningen och arrendelagstiftningen måste kompletteras med en översyn av skattelagstiftningen på detta område om man skall kunna komma till rätta med förekomsten av markspekulation inom jordoch skogsbruk. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. I företagsskatteberedningen föreslogs av en majoritet att den kommunala taxeringen av aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra juridiska personer skulle avskaffas. I propositionen tar regeringen inte upp detta förslag utan hänskjuter frågan till en kommande utredning. De socialdemokratiska ledamöterna i företagsskatteberedningen reserverade sig på den här punkten och föreslog en annan lösning. Förslaget innebär i korthet att nu gällande avdragsrätt för kommunalskatt vid den statliga beskattningen skulle upphöra. För att förhindra en förstärkt olikhet i fråga om företagsbeskattningen mellan olika kommuner föreslogs en likartad skatt på företagen över hela landet. Konstruktionen skulle vara den att man lägger en 30-procentig statlig skatt i botten. Ovanpå denna skulle man sedan lägga den för landet genomsnittliga kommunala utdebiteringen. För att kunna rättvist fördela skatteinkomsterna från företagssektorn måste härvid de särskilda kommunala taxeringarna bibehållas. Varje enskild kommun erhåller således de skatteinkomster som svarar mot i kommunen gällande utdebitering. Men företagen får betala en likartad skatt över hela landet. Det skulle bl.a. ta bort den påverkan olika utdebiteringar kan ha på företagens val av lokalisering för sin verksamhet. I reservation nr 10 behandlas den här frågan, och eftersom vi inte finner någon anledning att ytterligare skjuta på ett ställningstagande, föreslår vi att förslaget nu genomförs. I reservationen uppmärksammar vi även behovet av att utreda möjligheterna att förenkla den nuvarande kommunala taxeringen av företagen. Jag yrkar bifall till reservation nr 10. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 11, där de författningsförslag som är erforderliga med anledning av mina tidigare yrkanden redovisas. Detta innebär att jag yrkar bifall till samtliga reservationer som fogats vid skatteutskottets betänkande nr 57 och som har Erik Wärnberg som första namn.

Herr talman! I stort står vi moderater bakom ställningstagandena i skatteutskottets betänkande nr 57, som innebär vissa betydande förbättringar i förhållande till propositionen 210 om ändrad företagsbeskattning. Vi finner det glädjande att utskottsmajoriteten vill bereda företagen möjlighet att välja mellan antingen nuvarande lagernedskrivning till lägst 40 96 av anskaffningsvärdet eller nedskrivning till 55 926 av samma värde och avsättning till lönebaserad resultatutjämningsfond i enlighet med förslaget i propositionen. I propositionen föreslogs också att egenföretagare skall kunna sätta av högst hälften av inkomsten av rörelsen eller jordbruket till en s.k. allmän investeringsreserv. Detta är en mycket efterlängtad reform. Den positiva effekten skulle dock minska betydligt, om förslaget i propositionen antogs. Enligt detta skulle investeringsreserven få utnyttjas först efter nära fem år, såvida inte regeringen eller AMS meddelat individuellt eller generellt tillstånd. Utskottsmajoriteten föreslår i stället att medlen skall kunna disponeras fritt efter en tid av två år efter insättningsårets utgång och att medlen skall vara uttagna senast sju år efter samma tidpunkt. Vi ser detta som en betydande förbättring för småföretagen, ägnad att utan en massa onödig byråkrati positivt påverka deras investeringsmöjligheter och därmed konkurrensförmåga och sysselsättning. Vi yrkar därför bifall till utskottets hemställan i dessa delar. I propositionen föreslås vidare —i enlighet med företagsskatteberedningens förslag — att de allmänna investeringsfonderna också skall få användas för bl.a. forskningsoch utvecklingsarbete. Även det innebär efterlängtade förbättringar. Från vårt håll har vi också under många år begärt en rättvisare värdering av djur på jordbruksfastighet. I motsats till andra lagertillgångar har stamdjurens värde skrivits upp i takt med inflationen, vilket inneburit att också orealiserade vinster har beskattats. I propositionen föreslås nu med övriga lagertillgångar mer jämlika beskattningsregler genom att djurens värde skall baseras på det kostnadsläge som gällde under den tid då djuren föddes upp. Någon successiv beskattning av värdestegringar i en djurbesättning kommer därigenom inte att ske — annat än givetvis i samband med att djuren omsätts. Vi hälsar med stor tillfredsställelse att inflationsbeskattningen av stamdjuren på detta sätt äntligen undanröjs. Kulturarbetarna får också en välkommen förbättring genom att de kan få uppskov med beskattningen om inkomsten överstiger inkomsten under de två tidigare åren med 50 96 och motsvarande belopp sätts in på s.k. upphovsmannakonto. Från vårt håll hade vi helst sett att det skulle vara möjligt att göra en sådan avsättning redan om inkomsten med 25 96 översteg den under de två tidigare åren. Men vi förutsätter att de nya reglerna noga följs upp och att procentsatsen justeras nedåt om det skulle visa sig att behov föreligger av detta. I propositionen tas möjligheten att lindra dubbelbeskattningen av aktier upp. Vi förutsätter från moderat håll att den av departementschefen skisserade utredningen skyndsamt tillsätts med den bestämda inriktningen att snarast avskaffa denna dubbelbeskattning, som innebär en djupt allvarlig snedvridning av kapitalmarknaden. Herr talman! I ett par avseenden har vi inte kunnat ställa oss bakom utskottsmajoriteten. Det gäller dels i fråga om den s.k. supplementärregel 1, dels i fråga om avdrag för representationskostnader. Huvudregeln vad gäller lager är att lagret vid beskattningsårets utgång inte får tas upp till lägre belopp än 40 96 av anskaffningsvärdet eller återanskaffningsvärdet. Enligt den s.k. supplementärregel 1 får lagret vid lagerminskning tas upp till medelvärdet av lagren vid utgången av de två föregående beskattningsåren. Denna regel har tillkommit för att motverka de negativa konsekvenser som annars kan uppkomma vid tillfälliga lagerminskningar. I företagsskatteberedningens betänkande uttalas att supplementärregeln i stort sett tillämpats på avsett sätt, men att den i vissa situationer har utnyttjats för att uppnå en större nedskrivning än vad lagstiftaren åsyftat. För att hindra ett sådant utnyttjande föreslog beredningen en begränsningsregel. Men den begränsningsregel som föreslås i propositionen innebär med viss modifikation att antingen alla eller inget av företagen i en koncern skall tillämpa supplementärregeln. Detta förslag går därmed längre än vad företagsskatteberedningen ansett nödvändigt. I själva verket innebär det en så drastisk inskränkning av möjligheterna att tillämpa supplementärregeln att denna, om förslaget genomförs, i många fall inte längre kan anses fylla det behov den är avsedd att täcka. Begränsningsregeln drabbar sålunda inte bara koncernföretag som vidtagit åtgärder för att uppnå för stor nedskrivning utan alla koncernföretag med likartad verksamhet, alltså också företag, mellan vilka några interna leveranser över huvud inte förekommer. Vi menar därför att den av företagsskatteberedningen förordade mera nyanserade regeln i stället bör väljas. Det innebär att supplementärregel 1 bara får utnyttjas om lagrets värde vid beskattningsårets utgång ökas med värdet av sådana lagertillgångar som avyttrats till ett närstående företag. När det gäller representationskostnader är utskottet enigt om att avstyrka de motioner som väckts om begränsning av avdragsrätten. Representationskostnaderna är nämligen föremål för överväganden inom regeringskansliet. En tillfredsställande kontroli av ett företags representationskostnader är nödvändig. Detta är vi helt överens om. Redan vid 1963 års riksdag beslöts om begränsning när det gäller avdrag för representationskostnader och krav på uppgiftslämnande i deklarationen för att sådana avdrag skulle kunna erhållas. Dessa begränsningsregler kompletteras årligen genom bestämmelser som utfärdas av riksskatteverket. Den princip som har fastslagits är att inget avdrag godkänns som inte har samband med företagets verksamhet och inte heller till högre belopp än riksskatteverket fastställt. Sedan gammalt är det sed att representation förekommer såväl inom affärslivet som inom offentlig verksamhet både när det gäller kommuner och när det gäller staten. Inom affärslivet spelar den rent personliga kontakten en stor roll, vilket inte minst gäller för de alltmer ökande internationella affärskontakterna. Vi kan därför inte ställa oss bakom utskottets uttalanden om ytterligare begränsningar av den nuvarande avdragsrätten utan att först få konsekvenserna för bl.a. det internationella handelsutbytet, för restaurangnäringen, för kommunernas och statens motsvarande representation allsidigt belysta. Herr talman! Det ankommer inte på mig att bemöta socialdemokraternas reservationer som fogats vid detta betänkande.

Det skulle i många fall innebära att skatten på samma arbete blev betydligt högre för dem som arbetar i den egna rörelsen än om de utförde samma arbete som anställda hos någon annan. Likhet inför skattelagarna måste gälla också för småföretagarna och deras familjer!

Herr talman! Men, Ingegerd Troedsson, de här reglerna som gäller för fördelningen av inkomsterna mellan äkta makar öppnar ju möjligheter till skattefusk. Jag skulle vilja påstå att man inte hjälper de lojala skattebetalarna genom att tillskapa regler som gör att skattesmitare kan komma undan skatter genom ytterligare skattesmitning. I verkligheten innebär det här förslaget att den som så vill lyckas smita ifrån ytterligare skatt, men vem drabbar detta, om inte just den lojale skattebetalaren? Vi kan inte, med tanke på solidariteten, tillskapa regler som erbjuder sådana människor möjligheter att låta bli att betala skatt.
Herr talman! Enligt socialdemokraterna skulle alltså en medarbetande make anses värd högst hälften så mycket som den andra maken, även om de arbetar precis lika mycket? Att vilja sluta upp kring en sådan begränsningsregel måste väl vara uttryck för bevis på en ganska enastående uppfattning, eftersom vi befinner oss i en tid som kännetecknas av en medveten strävan att öka jämställdheten både mellan olika yrkesgrupper och mellan könen. Jämställdheten måste då naturligtvis också gälla de makar som arbetar i den gemensamma rörelsen. Jag har sett på litet lönestatistik. Den visar att en lantarbetare i lön har 67 96 av arbetsledarens inkomst — några 50 96 är det verkligen inte fråga om — och att en industriarbetare har 87 926 av förmannens lön, för att bara ta några exempel. Men om de skulle vara gifta med varandra och arbeta i ett gemensamt företag, skulle den medarbetandes— vanligen hustruns —- inkomst bara värderas till högst hälften av den andra makens. Jag bor i en bygd där det är mycket vanligt att båda makarna, och även barnen på sin fritid, jobbar i det gemensamma företaget. Det är väl ganska naturligt att de då inte skall beskattas betydligt högre än andra som gör jämförbara arbetsinsatser. Jag hoppas verkligen att socialdemokraterna i tid skall tänka om i den här frågan.

Herr talman! Det svenska företagsbeskattningssystemet avser att bevara och utveckla en kapitalistisk produktionsordning. De förslag som den folkpartistiska regeringen lagt fram innebär i detta avseende inte någon nyordning, utan en fortsättning av den borgerliga klasspolitiken. Den borgerliga politiken låter ekonomin styra de politiska besluten. I stället borde de politiska besluten styra ekonomin. En sådan demokratisk utveckling är den samlade borgerligheten och kapitalisterna emot. En demokratisk utveckling måste innebära att företagen åläggs beskattning, så att ekonomiska resurser överförs från bolagen och dess odemokratiska beslutsprocesser till samhället och till en annan, för folkflertalet nyttig produktion och till nödvändig offentlig konsumtion. Den liberala företagsbeskattning vi har i det här landet medför betydande förmögenhetsökningar och skatteundanglidningar som tjänar de stora finansintressena. De tillåts att själva bestämma över investeringar som rör sysselsättningen för nära hälften av de arbetande i landet samtidigt som de också undandrar sig nära nog all beskattning och överföring av medel till samhället för dem som slås ut och måste ersättas genom samhälleliga ingripanden. Under den socialdemokratiska regeringsperioden framlades heller inga förslag som innebar någon maktförskjutning till arbetarklassens förmån. I stället inriktades reformerna på andra områden. Företagsbeskattningen har använts till att hålla kapitalismen under armarna. År 1950 utgjorde beskattningen av företagen 13,8 96 av de totala skatteinkomsterna och avgifterna till samhället medan den 27 år senare, år 1977, endast utgjorde 2,9 96. En omfördelning av skattebördorna har skett som gynnat företagen och kapitalägargrupperna. Denna utveckling är enligt vänsterpartiet kommunisterna helt oacceptabel. Som exempel på denna oacceptabla utveckling kan forskningen och utvecklingen i företagen tjäna. Enligt den socialdemokratiska motionen har tanken bakom den rådande bolagsbeskattningen varit att ”stimulera företagen till en konsolidering av sin verksamhet så att de kan stå emot tillfälliga nedgångar”. Forskningen och utvecklingen inom företagen har fått fortgå obehindrat på kapitalismens villkor. Olika former för avdrag medges för att inkomster därigenom skall kunna undandras beskattning. Forskningen och utvecklingen är alltför viktiga för att få bedrivas på detta sätt. Resultatet av strukturomvandlingen och den kapitalistiska utvecklingen har skapat arbetslöshet och utslagning. I stället bör forskningen och produktutvecklingen bedrivas på av samhället uppställda villkor med en samhällelig produktutveckling. Utveeklingen av produkter och den försämrade arbetsmiljön under de kapitalistiska betingelserna innebär en konflikt som visar att andra mål måste ställas. Olika gifter, stress och monotoni i arbetet tillhör den kapitalistiska utvecklingen men står i klar motsats till de arbetandes intressen. Det är därför nödvändigt med en beskattning för forskning och utveckling i samhällelig regi, varvid hänsyn kan tas till alla faktorer i utvecklingen. Därav betingas en skärpt beskattning av bolagen. Systemet har också medfört en kraftig förmögenhetstillväxt i bolagen som kommit aktieägarna till godo. Detta kritiseras även i den socialdemokratiska motionen, men tyvärr utan att det utmynnar i förslag som vänder denna utveckling. Det leder till ett bevarande och utvecklande av den kapitalistiska produktionsordningen. I den politiska debatten har vid ett flertal tillfällen diskuterats att. man skall göra den nuvarande folkpartiregeringen till en expeditionsministär. Jag vill påstå att den folkpartistiska regeringen redan är en expeditionsministär. Den har mycket klart visat att den expedierar storföretagens beställningar. Inte minst har de olika förslag som effektuerats på skattepolitikens område visat på detta. Vad företagsbeskattningen beträffar förstärker ju förslagen ytterligare dess klasskaraktär. Regeringen ger genom propositionens förslag företagen de goda karamellerna medan den beska medicinen göms undan i medicinskåpet i väntan på utredningar. Vänsterpartiet kommunisterna har genom förslag, som avslagits av riksdagsmajoriteten, visat på grundlinjerna i en demokratisk skattepolitik. En av grundlinjerna för en demokratisk skattepolitik bör vara att vinstreserveringar sker helt under samhällelig kontroll och, framför allt, under facklig insyn. Detta borde även få stöd av socialdemokraterna, då syftet naturligtvis äratt tillföra de politiska instanserna resurser att föra en sysselsättningspolitik i folkets intresse. Härigenom skulle omedelbart resurser skapas till 100 000 nya jobb inom samhälleliga nyttoområden, i enlighet med vad vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram i en speciell sysselsättningsmotion. Företagen tillåts i nuvarande system att bestämma över investeringar som berör en stor del av sysselsättningen i samhället. De tillåts dessutom bestämma var investeringarna skall sättas in utan att de samhälleliga intressena därför behöver bli tillgodosedda. Kapitaloch industriexporten från landet tillåts fortsätta i oförminskad takt. En skärpt företagsbeskattning måste enligt vår mening i stället kopplas till samhällets behov av resurser för att skapa sysselsättning och förbättrad service. Bolagen måste tvingas att tillföra samhället skatteinkomster. Som det nu är står hushållen för nästan hela tillförseln. Detta innebär att den privata konsumtionen pressas tillbaka. Det har framför allt märkts under de senaste åren, då arbetare och tjänstemän fått betydande reallönesänkningar. Ett andra steg i en nyorientering av företagsbeskattningen är en övergång till produktionsbeskattning. Den bör ha alternativa skattebaser som omsättning, råvaruoch energiförbrukning samt graden av samhällelig nytta. En produktionsbeskattning som bygger på nya arbetsgivaravgifter och en omsättningsskatt är alltför otillräcklig och tjänar inte syftet att differentiera skatten efter vilken nytta produktionen utgör. Den förändrar i sak ingenting av det rådande systemet. Produktionsbeskattningen enligt vpk:s modell bör på sikt bära en väsentlig del av det samlade skatteuttaget i samhället. Två krav måste emellertid upprätthållas. För det första får en sådan skatteomläggning inte öka skattebelastningen för vanliga löntagare. För det andra måste de fördelningspolitiska synpunkterna beaktas, så att omläggningen inte leder till omotiverade skattelättnader för höginkomsttagarna. En utredning av denna modell bör ske inom ramen för den nyligen tillsatta bruttoskattekommitténs arbete. Det väsentliga kravet på skattesystemet är dock att det som helhet bör ha en demokratisk inriktning, dvs. att det bidrar till att beskära kapitalistklassens makt över produktionen och nationalförmögenheten med motsvarande demokratiska landvinningar för lönearbetarna. Samhällsfonder är en annan del av en demokratisering av de ekonomiska tillgångarna. Även dessa måste ha till uppgift att överföra kapital från kapitalistklassen till arbetarklassen i syfte att stärka den sistnämndas ställning. Det behöver knappast nämnas att de i propositionen föreslagna åtgärderna i stort föreslås lösta på ett sätt som går stick i stäv med den tidigare nämnda inriktningen av företagsbeskattningen. Grovt sett behandlas bara möjligheterna av att bereda företagen nya förmåner i förhållande till löntagarna. Trots denna principiella inställning vill jag ändå gå in på en del detaljfrågor i de framförda förslagen från regeringen. En viktig kreditkälla för de flesta företag är möjligheten att bilda obeskattade = reserver genom =: lagernedskrivningar och = värdeminskningsavdrag. I likhet med vad jag tidigare anfört måste detta var en samhällelig fråga, där de fackliga organisationerna bör ha ett avsevärt inflytande. Genom det nuvarande systemet undandrar sig företagen åtskilliga miljarder från beskattning, medel som verksamt — om de ställdes under samhällelig kontroll — skulle kunna bidra till en önskad omläggning av exempelvis inkomstskatten för löneinkomster. Permanentningen av investeringsfondssystemet gör att detta numera får ses som ett system i de arsenaler av generösa bidragsformer som de socialdemokratiska och borgerliga regeringarna infört. Vid ett vidmakthållande av detta system måste inom ramen för detta arbetare och tjänstemän ha såväl yttrandesom vetomöjlighet. Även beträffande införandet av ”Allmän investeringsreserv” gör sig våra principiella invändningar gällande. Därför yrkar vi att det förslaget avvi Sas. Det har också skapats skenmotsättningar för försvar av införandet av allmän investeringsreserv. De speciella problem som berörs i propositionen för bl.a. yrkesfiskarna, upphovsmän och arbetskraftsintensiva företag kan enligt vår mening bättre lösas inom ramen för en samhällelig sysselsättningspolitik. Det väsentligaste är att ekonomiska medel ställs till samhällets förfogande genom skattesystemet. Då undviks de problem som de generella avskrivningsmöjligheterna medför, bl.a. att förmånerna kommer icke berättigade grupper till godo. Beträffande upphovsmannakonto ansluter vi oss till den av KLYS framförda hemställan om en utredning. Vi anser inte att det finns någon anledning att i nuvarande situation införa ett provisorium, som regeringen föreslår och som dessutom har erhållit mycken kritik. I avvaktan på utredningsresultat måste en tillfällig lösning dock sökas. Denna lösning kan grundas på en mer frikostig tillämpning av lagen om beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst i dessa fall. Beträffande dubbeloch kedjebeskattningen samt koncernbidragen, för vilka regeringen föreslår reglerna uppluckrade, begränsar vi oss till de delar av förslaget som innebär en utvidgad skattefrihet för företagen. Regeringen ställer låga och lösa krav när det gäller gränsdragningen mellan organisationsaktier å ena sidan och kapitalplaceringsaktier å andra sidan. Vi föreslår att aktieinnehavet måste uppgå till minst 35 96 av aktiekapitalet och röstetalet för att denna beräkningsform skall få komma i fråga. Vidare är det oacceptabelt med den skattefrihet för erhållen utdelning från utländskt dotterföretag som föreslås. Den kapitalexport och industrietablering som sker utomlands är inte i de svenska arbetarnas och tjänstemännens intresse. Det kan därför inte heller anses som acceptabelt att dessa företag skall gynnas genom särskilda skattefriheter. Slutligen vill jag något kommentera vårt förslag till höjd bolagsskatt. Vpk är inte ensamt om krav på höjd bolagsskatt. I en socialdemokratisk partimotion föreslås 5 procentenheters höjning, och en enskild socialdemokrat kräver samma höjning av bolagsskatten för bankerna under 1979. För vår del har vi den uppfattningen att ytterligare skärpningar är befogade. Det får inte, som jag sade inledningsvis, vara så att stora delar av ekonomin undandras verklig beskattning. Det är inte företagens sak att bestämma över så stora samlade tillgångar, utan det måste vara samhällets skyldighet och intresse. Därför bör en skärpning av skatten komma till stånd dels genom en höjning av skattesatsen med 10 procentenheter, dels genom de föreslagna skärpningarna av avdragsreglerna. En allmän arbetsgivaravgift går att införa utan att den måste utredas och då kallas för produktionsfaktorsskatt. De borgerliga partierna har under sitt regeringsinnehav bestulit de svenska lönearbetarna på 8 miljarder varje år i uteblivna arbetsgivaravgifter. Dessa bör därför återinföras men med den begränsningen att de inte skall avse kommuner och landsting. Vidare skall de beräknas på företagens omsättning och inte, som tidigare, på lönekostnaderna. Denna arbetsgivaravgift skall beräknas så att den inbringar minst 6 miljarder under budgetåret 1979/80. På så sätt ges samhället resurser att föra en sysselsättningspolitik samtidigt som kapitalisterna undandras beslutanderätten över en stor del av kapitalet. Detta är en del i en demokratrisering av skattesystemet. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 2665 yrkandena 3-11 och till det

Herr talman! Liksom Curt Boström vill jag inledningsvis påpeka att skatteutskottets ledamöter är inriktade på att med hänsyn till riksdagens arbetsbörda inte låta den här debatten dra alltför långt ut på tiden.

Jag skall begränsa mig till att beröra de avsnitt där vi inom utskottet har olika uppfattningar. Lagernedskrivningen är sedan gammalt den stora möjligheten för företagen att konsolidera sig. Men den möjligheten har kunnat utnyttjas mycket skiftande. Företag med stora lager, lager som varit en naturlig del av deras verksamhet behöver ha större möjligheter än andra att konsolidera sig. Å andra sidan har lagernedskrivningen utgjort en möjlighet för företag med normalt behov av väsentligt mindre lager att konsolidera sig, då andra möjligheter i stor utsträckning har saknats eller inte varit tillräckliga. Det har gjort att åtskilliga till bokslutstillfällena skaffat sig lager som varit onödigt stora. Jag skall här inte gå in på de lager som varit direkt felaktigt redovisade, alltså lagerbevis som i själva verket inte har representerat någonting utan varit en manöver för att åstadkomma en nedskrivning som man egentligen inte skulle ha haft rätt till. Jag syftar på de lageranskaffningar som i och för sig har varit skattemässigt korrekta men i alla fall från rörelsesynpunkt inte motiverade. Man har tagit till dem därför att man skulle få konsolideringsmöjligheter. I företagsskatteberedningen försökte vi skapa vissa andra möjligheter till konsolidering än enbart lagernedskrivning. Vi kom då fram till avsättningar baserade på lönerna. De företag, konsultföretag och liknande, som inte har några lager och därmed inga konsolideringsmöjligheter på den sidan behöver ändå ha möjligheter att skapa en viss stabilitet i företaget vid skiftningar i sysselsättningen, alldeles speciellt med tanke på det arbetsgivaransvar som företagen har fått på senare år. Även vid svackor i sysselsättningen kan företag inte permittera utan måste behålla de anställda. Då är helt naturligt en konsolideringsmöjlighet via lönerna ett lämpligt system. Vi kombinerade sedan detta med en lagernedskrivning, som i viss mån skulle begränsas gentemot nuvarande regler. Vi räknade med att därigenom skapa tillfredsställande konsolideringsmöjligheter för företag med olika produktionsinriktning och av olika karaktär. Under remissbehandlingen har det emellertid framförts åtskillig kritik mot avskaffande av möjligheterna till en lagernedskrivning med 60 96. Särskilt en rad större exportföretag har varit kritiska mot detta. Jag förstår därför att regeringen i sin proposition har velat behålla möjligheten till nedskrivning med 60 26. Men att såsom ett alternativ till detta ha endast en ren lönebasering har vi i utskottet inte ansett vara ett lämpligt system. Vi har därför skapat en majoritet i utskottet för att godta företagsskatteberedningens förslag till konsolideringsmöjligheter såsom ett alternativ. Det andra alternativet blir då regeringens förslag om nedskrivning med 60 96. Det är klart att man kan diskutera om detta ger för stor konsolideringsmöjlighet. Alldeles uppenbart är att de ändrade reglerna kommer att medföra ett visst skattebortfall i inledningsskedet. Vi får ju med i bilden de företag som förut inte haft några konsolideringsmöjligheter men nu får sådana genom lönebaseringsalternativet. Avskrivningarna kanske ökar något även för en del blandföretag, men jag skulle ändå tro att de blir ganska marginella. Jag har svårt att tänka mig att de socialdemokratiska beräkningarna om bortfallet är riktiga. Här står givetvis påstående mot påstående. Vad som kommer att ske kan vi inte exakt avläsa förrän efteråt. Vi skall i alla fall komma ihåg att avskrivningarna återföres i nästa bokslut. Då gör man nya avsättningar, om resultatet är sådant att det ger möjlighet därtill. Jag skulle tro att det förslag till konsolideringsmöjligheter som utskottsmajoriteten har stannat inför bör vara tillfredsställande för olika slag av företag. Som Curt Boström inledningsvis framhöll är det klart att vi i vår lagstiftning har goda möjligheter till konsolidering och till avsättning.

Hade vi i vår skattelagstiftning inte haft så goda konsolideringsmöjligheter som vi har är det uppenbart att den situation vi under senare år upplevt i fråga om företagens lönsamhet med den långvariga svackan i sysselsättningen skulle ha blivit mycket värre än den blev. När det gäller avsättning till allmän investeringsreserv föreslår företagsskatteberedningens majoritet en avsättning som man omedelbart skulle få ta i anspråk, alltså allteftersom den avsatts. Den skulle få utnyttjas för investeringar inom en femårsperiod. Regeringen har förlängt denna period till tio år och föreslagit att avsättningen inte skall få användas under de första fem åren. Utskottet har ansett att man med detta inte kommer att uppnå syftet med en ökad investeringsverksamhet inom småföretagen. Med det system som föreslås blir det alltför invecklat, och vi har därför stannat för att man skall få ta investeringsreserven i anspråk två år efter avsättningsåret. Uttaget skall vara gjort sju år efter det att avsättningen gjordes. Vi tror att detta kan bli ett icke oväsentligt plus i försöken att öka investeringarna. Genom införande av investeringsavdrag osv. har vi under en följd av år försökt höja investeringsviljan i vårt näringsliv. Men detta har tyvärr lett till relativt blygsamma resultat, trots att det i betydande utsträckning utnyttjats enbart för sådana investeringar som ändå skulle ha gjorts. Med de förbättringar som här föreslås tror vi att man skall kunna uppnå en icke oväsentlig ökning av investeringarna, och det måste för den samlade sysselsättningen ha ett betydande värde. Värderingen av djurbesättningar har utgjort ett stridsämne under många år. När det på sin tid infördes i samband med lagstiftningen om redovisning av jordbrukets inkomster enligt företagsmässiga grunder rådde fullständig enighet i riksdagen. Både utredningen och riksdagen var helt eniga om att införa de regler som sedan har gällt, men kritiken har varit betydande under åren. Åtskilliga förslag till ändringar har kommit, och företagsskatteberedningen lade också fram ett förslag, som i och för sig ligger till grund för regeringens förslag i propositionen, även om detta väl innebär vissa förenklingar. Förmodligen kommer värdena också att ligga något lägre, men jag tror inte att det blir särskilt mycket lägre än enligt företagsskatteberedningens förslag. Med de nu gällande reglerna om värderingarna — riksskatteverket utfärdar anvisningar enligt regeringens uppdrag — har livdjuren fått spela en för stor roll i de sammanvägda djurvärdena. Riksskatteverket uppmärksammade det när de senaste anvisningarna utfärdades och gjorde för det år som nu löper en mycket liten uppjustering. Man hade väl för avsikt att även med oförändrade grunder agera på det sättet i fortsättningen. Den större delen av produktionsdjuren i en besättning säljs ju inte som livdjur utan som slaktdjur, när de så att säga har tjänat ut. Livdjuren är högdräktiga eller nykalvade kor och representerar givetvis toppen av värdena.

De första djuren i en besättning representerar ju produktionskostnaderna för t.ex. tio år sedan, medan de yngsta djuren motsvarar de färska produktionskostnaderna. I framtiden blir det naturligtvis inte så som Ingegerd Troedsson menade, att det inte sker någon uppräkning alls, utan det är givet att produktionskostnaderna för de äldsta djuren faller bort och produktionskostnaderna för de nya djuren kommer till. Har vi en viss inflation, lär den också ge utslag här. Höjningar kommer alltså att ske, men sammantaget blir det naturligtvis en lägre nivå än den nuvarande. Jag tror att det hela skall ge ett resultat som skall kunna accepteras från olika håll. En del har kritiserat systemet med att räkna djuren som lager och förmenat att de i stället skulle räknas som inventarier. Jag hinner inte gå in på olägenheterna med ett sådant system, men de är alldeles uppenbara.

Man vill spärra möjligheterna att ge lön åt barn som arbetar i familjeföretag som avlösare sönoch helgdagar, under kortare perioder på sommaren än en månad, osv. Jag vill bara säga att det är ett ytterst egendomligt agerande. När vi har i princip genomfört en särbeskattning, skall man då för vissa kategorier resa upp alla möjliga hinder och försöka att till varje pris behålla sambeskattningen? Man borde åtminstone kunna vänta något och se om de regler som nu gäller verkligen har utnyttjats otillbörligt och alltså inneburit en möjlighet till skatteflykt. Ingen sådan bevisning har anförts, och då borde man i varje fall kunna avvakta. Jag tror att det system vi nu har tillämpas på rätt sätt såväl av deklaranterna som av taxeringsnämnderna och att det inte finns skäl för några misstankar. Därför finns det inte heller anledning att på allvar ifrågasätta att vi i nuvarande situation skall återgå till en ökad sambeskattning.

Jag har därför litet svårt att förstå varför Ingegerd Troedsson skulle här sväva ut i en relativt omfattande argumentation för att behålla nuvarande representationsregler.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

Herr talman! Alvar Andersson beskrev den enighét som fanns inom företagsskatteberedningen när det gällde varulagernedskrivningen och tillkomsten av en möjlighet till lönebaserad avsättning. Jag tror också att Alvar Andersson är överens med mig när jag säger att det förslag som nu framlagts av utskottsmajoriteten innebär ytterligare möjligheter att göra förmånliga nedskrivningar och avsättningar. I företagsskatteberedningen var vi överens om att man skulle ha den här kombinationen, även om det sedan fanns förslag om skilda nivåer. Vad beträffar kostnadsberäkningen vill jag gärna säga att jag tycker att det är allvarligt att vi inte har bjudits möjligheten att göra en sådan bedömning. Vi fick det inte i företagsskatteberedningen, och vi har inte fått det i samband med behandlingen av den proposition det nu gäller. Alvar Andersson betvivlar de siffror vi har räknat fram, och det är som jag tidigare nämnt väldigt svårt att göra en exakt beräkning av skattebortfallet, eftersom det saknas ett ordentligt underlag. Men tillkomsten av en lönebaserad resultatutjämning innebär ju att det ges en förmån till en ny grupp av företagare, nämligen de tjänsteproducerande. Man skall komma ihåg att den inkomst som egenföretagarna lägger fram för beskattning uppgår till ca 15 miljarder kronor. Antas då förslaget om en avsättningsmöjlighet på 50 96, måste det rimligtvis innebära en hel del i skattebortfall — effekten sprids naturligtvis ut på ett antal år från det att man börjar bygga upp investeringsreserven. Vidare utökas möjligheterna att göra avsättning till investeringsfond, en utökning som svarar mot 25 ?6 av tidigare gällande procentsats.

I fråga om värdering av djur sade jag inledningsvis att det är svårt att hitta ordentliga värderingsprinciper. Ett konventionellt varulager är ju ett omsättningslager, och här talar vi om ett producerande varulager. Jag hoppas, herr talman, att jag får tillfälle att återkomma till detta senare.

Herr talman! Det är klart — det sade jag också, Curt Boström — att när vi ger de tjänsteproducerande företagen möjligheter till en viss konsolidering, så kommer det under det första året att innebära ett inte så obetydligt skattebortfall.

Dessa företag behöver ha möjligheter till en sådan avsättning.

Att detta kommer att kosta pengar i inledningsskedet är jag helt överens med Curt Boström om, och det tror jag att vi var överens om från början. Frågan är om man kommer att sträcka sig väsentligt längre när det gäller de samfällda avsättningarna inom de företag som nu har reserveringsmöjligheter. Det är väldigt svårt att säga något exakt, och det var därför som utredningen inte heller kunde presentera något säkert material. Då var det ju frågan om i vilken utsträckning de nuvarande konsolideringsmöjligheterna hade utnyttjats, och därvidlag fanns det en mycket rik provkarta. Det är alldeles uppenbart att de senaste årens svaga konjunktur inte har förbättrat konsolideringsmöjligheterna. Sedan får vi se hur konjunkturen kommer att gestalta sig under de första åren då det system är i tillämpning som vi nu fattar beslut om.

Herr talman! Man försämrar inte konsolideringsmöjligheterna för de företag som har varulager. Även om vi sänker procentsatsen erbjuds de att kombinera med möjligheten att göra avsättningar på det lönebaserade beloppet. Under beredningsarbetet påpekade vi jämt och ständigt att vi rimligtvis borde få ta del av underlaget för att kunna göra en totalbedömning av alla dessa avskrivningsoch nedskrivningsmöjligheter som staplas på varandra. Jag är alldeles övertygad om att även Alvar Andersson skulle vara intresserad av att vi hade haft den möjligheten. I varje fall borde vi ha fått den nu när vi i riksdagen skall ta slutgiltig ställning till vilka förändringar som skall ske. När det gäller värdering av djur är det utan tvivel, som jag har sagt tidigare, svårt att hitta en värderingsprincip. Här är det inte fråga om ett omsättningslager utan om ett producerande lager med lång omsättningstid. Alvar Andersson sade att med denna värderingsprincip kommer anskaffningsvärdet att ligga fem år bakåt i tiden. Jämfört med ett konventionellt varulager som har mycket snabb omsättning är det fråga om en mycket lång tid. Det innebär enligt vårt förmenande att man får en stor engångsavskrivning. Det fanns ett motionsförslag, som dock avstyrktes, som innebar att man skulle ta medelvärdet mellan slaktvärdet och det pris som erhålls vid livdjursauktioner. Jag undrar om inte det värdet skulle ha legat närmare sanningen när det gäller att betala skatt. Då det gäller vårt förslag att återgå till de gamla reglerna för fördelning av inkomst mellan makar vill jag påminna om att de nuvarande reglerna lämnar fritt fram för fördelning av inkomsterna inom familjen. Jag är medveten om att storparten aktuella familjer säkert sköter detta mycket bra. Men som jag sade tidigare tillskapar man med dessa regler möjlighet för dem som inte är seriösa att smita ifrån ytterligare skatt. Det drabbar til syvende og sidst de lojala skattebetalarna. Vi vill inte medverka till en skattelagstiftning som innebär att man utvidgar skatteflyktsmöjligheten. Var för resten inte Alvar Andersson i företagsskatteberedningen med på tankegångarna om minskning till 400 timmar och begränsning av överföringsmöjligheten?
Herr talman! Det var väl en felsägning från Curt Boström — jag skulle tro att han menade 600 timmar. Det är riktigt att jag stod bakom det förslaget, men det var i en situation då vi inte lyckades få majoritet för en särbeskattning. Annars var det i själva verket så att i ett tidigt skede av utredningen var vi överens om att sätta upp 300 timmar. Det stötte på patrull på högsta ort. Jag skall inte ange vilken instans, men det är alldeles uppenbart att de socialdemokratiska ledamöterna fick bakläxa och kom tillbaka och sade att det skulle vara 600 timmar. Med de majoritetsförhållanden vi hade i riksdagen då måste man acceptera detta för att över huvud taget komma någonstans. De som var med då vet ju hur spelet i själva verket gick. När det gäller värdering av djur talar Curt Boström om ett medelvärde mellan priset på slaktdjur och livdjur. I själva verket är livdjuren mindre än 20 26 av hela antalet djur i en besättning och alltså slaktdjuren något över 80 26. Det har nog brustit en del i den sammanvägningen tidigare och det har gjort att vi legat något för högt.

Det beslut vi skall fatta i dag medför inte någon ökad risk för skatteflykt, men vi måste uppenbart ständigt hålla bevakningen på